Herr talman! Det är viktigt att vad som i avtalet mellan Sveriges Radio och staten säges att ”programverksamheten skall i sin helhet präglas av skälig balans mellan åsikter och intressen” tillämpas. Men den tillämpningen får inte innebära att så snart ett program av samhällskritisk natur sänts, mäktiga grupper i samhället skall kunna utverka ”motprogram”. Under högljudda kampanjer från reaktionära krafter mot den påstådda ”vänstervridningen” av radio/TV har oroande inslag av ingripanden mot samhällkritiska program förekommit. Vi menar att regeringens representanter i Sveriges Radios styrelse måste ha uppgiften att slå vakt om den i avtalet fastställda skäliga balansen mellan åsikter och intressen och en viss frihet och allsidighet i programutbudet. Likaså måste yttrandefrihet och rätten att föra fram berättigad samhällskritik, även om den drabbar statsmakten, storföretag eller mäktiga organisationer, värnas. Personalen har genom sina organisationer krävt att tendenserna till åsiktsförföljelser inom Sveriges Radio Radioledningen har uppenbarligen en benägenhet att falla undan för påtryckningar från mäktiga personer och organ. En strängare kontroll över programmen förstärker denna risk. Det är därför inte bara en fråga om intern arbetsorganisation inom Sveriges Radio som enligt pressuppgifter just nu är föremål för diskussioner. En ökad centralisering måste ses som en fara för målsättningen att skapa ”balans mellan åsikter och intressen”. Vi menar att det är angeläget med en ökad decentralisering och spridning av makten mellan olika enheter inom Sveriges Radio. Kulturutskottet säger sig inte kunna godta den allmänna bild av förhållandena inom Sveriges Radio som lämnas i vpk-motionen, men utskottet kan uppenbarligen heller inte teckna en annan bild av förhållandena utan nöjer sig med en allmän uppslutning till ”vakthållning kring yttrandefriheten”, som det heter. Det fattas bara annat! Men om man vill slå vakt om den principen, då borde man också från riksdagens sida ha anledning att ge uttryck för denna mening. Kulturutskottets benägenhet att blunda för rådande problem kommer också till uttryck i behandlingen av det s.k. underhållningsvåldet. För att avstyrka motionen hänvisar man till vad utskottet sagt om programverksamheten. Vad är det då man har sagt? Såvitt jag kan finna är det i huvudsak en redovisning av olika beslut och bestämmelser, men rasande litet om hur det i verkligheten ser ut. Är det otänkbart för kulturutskottet att också sysselsätta sig med frågan hur olika beslut och bestämmelser tillämpas och fungerar? Vad utskottet på fyra textsidor ger är verkligen inget underlag för slutsatsen att riksdagen inte bör göra något tillkännagivande angående det s.k. underhållningsvåldet. På borgerligt håll förfasar man sig över att våld, i den form som är brutal verklighet för överfallna folk i Vietnam och annorstädes, visas i TV, men samma personer tycks ha fördragsamhet med program som har meningslösa våldsinslag som underhållningsmoment. Det är av intresse att se hur vissa av kammarens ärade ledamöter kommer att ställa sig till frågan om underhållningsvåldet när vi senare i dag går till votering. Televisionens väg är kantad med filmer och serier, där sadism och meningslösa våldsinslag utgör egenvärde och där djupt reaktionära värderingar har stor plats. Att detta särskilt gäller inköpta program, framför allt från USA, kan inte leda till annan slutsats än att dessa inköp starkt bör begränsas. Både när det gäller programverksamheten i stort och när det gäller underhållningsvåldet måste man konstatera att utskottet blundar för faktiska problem och gömmer sig bakom gällande bestämmelser, utan varje försök att diskutera vad som kan vara skevt och vad som bör rättas till. Med den attityden är det naturligt att man endast kan komma fram till att yrka avslag på en motion som kräver åtgärder för att åtminstone söka uppnå att ”programverksamheten i sin helhet präglas av skälig balans mellan åsikter och intressen”. Denna attityd, att inte diskutera utan yrka avslag, gör det också möjligt för utskottet att på minimalt utrymme gå emot vårt motionsförslag att riksdagen bör uttala sig för att Sveriges Radio utträder ur Svenska arbetsgivareföreningen. Den enda motivering utskottet presterar är Sveriges Radios ställning som fristående icke-statligt företag. Är detta ett motiv för att Sveriges Radio skall tillhöra SAF? Nej, det är en undanflykt för att slippa ta ställning till det som är huvudfrågan. Man måste nämligen se hela frågan om allsidigheten i programutbudet och balansen mellan åsikter och intressen mot bakgrunden av att den organisation — SAF — som Sveriges Radio tillhör, mycket aktivt driver en linje för att föra fram de intressen denna organisation företräder. Jag vill erinra om den kampanj SAF startat mot ”vänstern” och där bl.a. skola, radio och television uppmärksammats. Man talar där om journalister, politiker och kulturarbetare som målgrupper. ”Svenska arbetsgivareföreningen har till ändamål att befrämja för arbetsgivarna gemensamma intressen”, heter det i SAF:s stadgar, som vidare fastslår att i detta syfte har föreningen bl.a. att ”sammansluta arbetsgivare och organisationer av dylika till en fast enhet”. Sveriges Radio skall alltså bl.a. genom att erlägga avgifter till SAF främja gemensamma intressen med den svenska storfinansen och bilda en fast enhet med denna, samtidigt som dess uppgift är att bedriva en programverksamhet som präglas av ”skälig balans mellan åsikter och intressen”. För oss i vpk är det en självklarhet att Sveriges Radio med sin ställning inte bör tillhöra SAF. Det borde vara lika självklart även för socialdemokraterna — åtminstone för dem som företräder fackliga intressen och har erfarenheter av vad SAF står för. De anställda vid Sveriges Radio har genom fackliga organisationer krävt att Sveriges Radio begär sitt utträde ur SAF. Detta är lika förståeligt och beaktansvärt som när malmfältens gruvarbetare drev kampen för att LKAB skulle lämna SAF. Det är helt orimligt att Sveriges Radio tillhör SAF om man skall kunna uppfylla de mest elementära anspråken på opartiskhet. I den nyligen utkomna boken ”Vänstervridning — hot mot demokratin i Sverige” söker författaren Christopher Jolin på ökänt reaktionärt manér gå till storms mot att något av den verklighet vi lever i återspeglas i massmedia. Varje beskrivning av Vietnamkriget eller utvecklingen i socialistiska länder är för denne skribent ”vänstervridning”. Vad han tydligen omedvetet avslöjar är däremot de verkliga påtryckargrupperna. I boken återges brevväxling mellan radioledningen och en rad mäktiga finansintressen, såsom Svenska byggnadsentreprenörföreningen och Skånska cementgjuteriet. Det framgår inte om det är Sveriges Radio eller storföretagen som ställt korrespondensen till förfogande, vilket det kan finnas anledning att klarlägga. Oavsett var uppgifterna hämtats är de avslöjande för hur storfinansen söker påverka utformningen av programmen. Borde inte också detta tala för att Sveriges Radio skall utträda ur Svenska arbetsgivareföreningen? Avsikten med denna bok är förmodligen att den skall utgöra ett bidrag i SAF:s kampanj mot vänstern. Efter att ha läst denna reaktionens nya katekes frestas man konstatera att SAF hade rätt, när föreningen i sin kampanjpromemoria förra året talade om ”knappheten på lämpliga författare”! Sammanfattningsvis vill jag anföra att vi finner det angeläget att riksdagen ger sin uppfattning till känna mot underhållningsvåldet och att yttrandefriheten värnas när det gäller att föra fram berättigad samhällskritik. En decentralisering och spridning av makten över programmen mellan olika enheter inom "Sveriges Radio bör förordas. Vidare bör riksdagen uttala sig för att Sveriges Radio utträder ur Svenska arbetsgivareföreningen. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 6 som av fru Ryding fogats till kulturutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Vid förra årets debatt kring radio-TV-frågor — en debatt som i här berört avseende inte var ny då heller — framförde jag följande: ”Över huvud taget är debatten kring så viktiga media som radion och TV anmärkningsvärt låst, och hämmande för en utveckling som kunde vara till gagn för den fria åsiktsbildningen och därmed för den levande demokratin.” Jag har ingen anledning att ändra det omdömet i år. Från moderata samlingspartiet har vi ännu en gång krävt en utredning kring hur man skall åstadkomma ökad frihet och konkurrens i etermedia.

Ytterligare hänvisar utskottsmajoriteten till reklamutredningen och till 1969 års radioutredning. Det är en märklig utskottsbehandling som motionen 487 får. Motionen kräver nämligen inte att kommersiella intressen eller politiska grupper skall få ett ensidigt inflytande över etermedia. Motionen kräver inte fri etableringsrätt, utan friare etableringsrätt — och låt mig för säkerhets skull redan nu säga: Vi kräver inte övergång till det amerikanska systemet. Reklamutredningen sysslar sedan 1966 med reklamens verkningar med särskild hänsyn till reklamsändningar i TV, 1969 års radioutredning utreder ökat sändningsutrymme i ljudradion för utbildningsoch informationsändamål. Ingen av dessa utredningar — och ingen annan heller, vilket kanske herr Källstad särskilt vill lägga märke till, eftersom han tog upp det i debatten — har den principiella, långsiktiga inriktning som den utredning motionen föreslår. Det vore faktiskt hederligare om utskottsmajoriteten utan vidare skrev: Utskottet avstyrker motionen. Över huvud taget tror jag att en vetenskaplig analys av politisk debatt skulle ha mycket att hämta just i radio-TV-diskussionen i riksdagen genom åren. Jag skall bara ta ett litet exempel: Herr Mattsson i Lane-Herrestad lät i ett genmäle mot mig förra året termen monopolradio stå enbart för min räkning, medan utskottet i år enigt konstaterar att det föreligger en monopolsituation. Vad blir nu följden av en monopolsituation? Ja, bortsett från de allvarliga principiella invändningar som kan resas mot att någon form av massmedia har en monopolställning, har det direkta praktiska nackdelar. Det uppkommer lätt bristfälligt kostnadsmedvetande. Jag tror att utskottets skrivning de föregående åren och även i år visar att en sådan situation förelegat. Nu konstaterar utskottet ”med stor tillfredsställelse” att företagets ansträngningar att hålla kostnaderna nere gett resultat. En monopolanhängare har anledning att försjunka i djupa tankar inför det konstaterandet. Monopolsituationen medför också en nonchalans och ett förakt mot konsumenterna: de får ta vad de får. Var och en som försöker följa utbudet i TV kan konstatera att många program av olika arter, även den enklaste underhållning, är tekniskt och programmässigt undermåliga. Enligt min mening har den aspekten alltför ofta glömts bort i en i och för sig berättigad upprördhet över snedvinkling, våldsinslag, pornografiska inslag. Det må vara svårt att definiera vad som är kvalitet; i en friare konkurrens skulle konsumenterna hjälpa till med den definitionen. Monopolet innebär en förmyndarmentalitet gentemot människor som vi i andra sammanhang säger oss försöka söka fostra till självständiga, kritiskt tänkande människor. Programverksamheten skall enligt radioavtalet ”i sin helhet präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen”. Denna balans anses hittills i allmänhet på ett eller annat sätt föreligga. Risken med ett avtal av den typ vi nu har är att många producenter aningslöst rör sig på och ibland överskrider avtalets yttersta gränser. De tenderar till förhärligande av antidemokratiska ideologier, av brottslig verksamhet och andra diskuterade inslag, som enligt nuvarande avtal inte kan hindras, kommer förr eller senare att medföra krav på en precisering av programreglerna och kanske rent av förhandscensur. Det ligger dess värre i farans riktning i en monopolsituation. Inser man inte allvaret i detta? Nu har vi ju ett organ för efterhandskontroll, nämligen radionämnden. Motionen 487 har något berört radionämndens roll, då den krävt åtgärder för bättre efterlevnad av reglerna i radiolagen och i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Vi har anslutit oss till utskottets skrivning, där man räknar med att nämnden med de nu förstärkta resurserna skall överväga hur man skall kunna effektivisera granskningsverksamheten. I ett särskilt yttrande har vi dock velat peka på att radionämnden faktiskt i dag inte följer sin instruktion; den inskränker sig till att pröva anmärkningar som kommer in till nämnden. Detta är givetvis ytterst otillfredsställande. Det är förvånande att höra en ledamot av radionämnden förklara att man inte kan följa instruktionen; för det skulle fordras ett helt ämbetsverk. En annan ledamot av nämnden, herr Wikström, sade under en interpellationsdebatt i kammaren i går att det skulle kräva en universitetsinstitution. Självklart ankommer det under sådana förhållanden på nämnden att antingen begära att det verket eller den universitetsinstitutionen inrättas, eller att instruktionen ändras. Utskottet betonar nämndens uppgifter att övervaka att Sveriges Radio utövar sin ensamrätt på rundradioområdet opartiskt och sakligt och efter avtalets riktlinjer; en ändrad instruktion torde alltså vara utesluten. I gårdagens debatt uttalade statsrådet Ingvar Carlsson — i dag, efter vad jag kan se, märkligt nog frånvarande — att radionämnden har en central och oersättlig funktion i monopolsystemet och att staten mot den bakgrunden kan låta bli att granska programverksamheten under avtalsperioden. Och när man finner — jag kan inte citera statsrådet exakt, men jag antecknade medan han talade — att radion inte fyller den funktion som är avsedd, vilket stat och radionämnd ännu inte har funnit, bör man under sådana extrema förhållanden aktualisera 19 § i avtalet, som talar om brott mot avtalet och de följder detta kan få. Men faktum är alltså att vi i dag inte har detta granskande organ — och vi vet faktiskt inte om de extrema förhållandena har inträtt. Det finns som bekant olika uppfattningar om det. Förmodligen anser någon att jag här har givit en överdriven skildring av dagsläget beträffande radio och TV.

Utskottet konstaterar att motionerna i stor utsträckning ger uttryck åt en kritisk inställning till Sveriges Radios programverksamhet. Ett enigt utskott uttalar bl.a. följande: ”Utskottet finner för sin del anledning att understryka att Sveriges Radio visserligen är ett fristående företag men att det har en av samhället anförtrodd uppgift, att det är ett företag i hela samhällets tjänst. Det har att verka inom ramen för de riktlinjer som anges i lag och avtal men har inom denna ram frihet och självständighet.

Utskottet vill betona den vikt utskottet fäster vid att Sveriges Radios programutbud får den karaktär som statsmakterna förutsatt.” Efter dessa citat vill jag ställa en fråga: Anser kammarens ärade ledamöter att det är tillfredsställande med en situation, där ett riksdagsutskott finner sig föranlåtet att uttala sådana förmaningar? Och nästa fråga är faktiskt inte av mindre vikt: Vad händer nu om företaget i enlighet med några medarbetares uttalanden om radionämndens utslag som jag hört återges — struntar i vad som sägs härifrån? Jag kan inte finna annat än att det är nödvändigt att snarast få målsättningen för och utformningen av vårt svenska radio-TV-system utredd i parlamentariska former. Den för Sverige unika ordningen med s.k. stimulerande tävlan inom ett monopolsystem — det som i Expressen häromdagen karakteriserades som ”en administrativt styrd konkurrens, en självmotsägelse”, och det är en karakteristik som jag kan instämma i — bör vi inte av prestigeskäl hålla fast vid. Hittillsvarande erfarenheter visar på risker för en utveckling som vi — och då menar jag alla partier — inte kan acceptera. Det är ingen anledning att i det här läget argumentera mot — eller för - hur man har det ordnat i andra länder. Det finns olika kombinationer av statliga och fristående bolag eller enbart fristående bolag som det kan vara av intresse att närmare studera. Väsentligast är dock inom vilka ramar man vill att radiooch TV-verksamheten skall fungera här. Och det visar en utomordentligt dålig tilltro till just det svenska starka samhället om vi inte — på detta som på andra områden — skulle kunna utforma regler för verksamheten, regler som tillgodoser såväl samhällets intressen som den frihet och konkurrens som alltmer framstår som oundgängligen nödvändig för att vi skall få etermedia som fungerar bättre än i dag. I förra årets debatt berörde jag pressens situation som en viktig beståndsdel i frågan om radions och televisionens roll och plats i framtiden. Det är självfallet fortfarande så att en ny etermediapolitik måste utformas med hänsyn till också pressens roll och plats i samhället, och det brådskar att ta itu med dessa problem. Men också den snabba tekniska utvecklingen på etermediaområdet gör det angeläget. Debattörerna hittills i dag har visat sig mycket belästa i aktuell litteratur, och även jag skall demonstrera en sådan beläsenhet genom att berätta att Harry Schein nyligen utgivit en bok som hgter Inför en ny mediapolitik. Den behandlar kabeltelevisionens snabba utveckling och de frågor vi därigenom konfronteras med. Hans synpunkter på monopolet och på angelägenheten av en snabb utredning av de nya problemen är väl värda att studera.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1 A i kulturutskottets
Herr talman! Etermedierna spelar ur olika synpunkter en stor roll i det svenska samhället på grund av sin genomslagskraft. Deras betydelse som opinonsbildare och opinioansförmedlare är stor. Radiooch TV-frågorna är föremål för livligt intresse bland allmänheten. Dessa förhållan den återspeglas också här i riksdagen genom att det varje år väcks ett stort antal motioner som berör radiooch TV-frågorna. Och jag vill itta att handskas med. tillägga att radiooch TV-frågor inte är Säkert vet alla här i kammaren att vi har en radiolag och att med stöd av den ett avtal är träffat mellan staten och Sveriges Radio. Enligt nämnda lag och med stöd av det avtal som träffats jämlikt nämnda lag har Sveriges Radio ensamrätt att sända program och ensamrätt att avgöra vilka program som skall sändas. Statsmakterna skall inte styra programutbudet. Detta innebär naturligtvis inte att Sveriges Radio skall göra precis vad som faller dem in. Det finns en radiolag och ett avtal mellan staten och Sveriges Radio. I 6 § i radioavtalet sägs: ”Bolaget skall i programverksamheten hävda de grundläggande demokratiska värdena. Programverksamheten skall bedrivas med beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället.

De skall skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar. Även mindre gruppers intressen av mera särpräglad natur skall i görlig mån tillgodoses. Många av de motioner som har behandlats i kulturutskottets betänk ande nr 23 ger uttryck för en kritisk inställning till programverksamheten inom Sveriges Radio. Det finns tydligen ett missnöje med denna, och det gäller nu att undvika att förtroendet för Sveriges Radio sviktar hos stora delar av medborgarna. Å andra sidan är det förståeligt att det finns program som inte passar alla. Det har bl.a. herr Nilsson i Agnäs här uttryckt. Det torde väl vara närmast omöjligt att uppnå en sådan situation, att alla som lyssnar till eller ser på etermediaprogram är nöjda med allt. Det finns olika intressen och olika synpunkter. Sveriges Radio skall enligt det avtal som är träffat söka tillgodose dem. Men de grundläggande demokratiska värdena skall hävdas. Det gäller den politiska demokratin med hemliga fria val. Det gäller sådana värden som församlingsoch föreningsfrihet samt tankeoch yttrandefrihet, för att nämna några exempel. Här kan det inte bli fråga om opartiskhet, utan Sveriges Radio skall vara partisk till dylika grundläggande demokratiska värden. Nu har, som fru Mogård nämnde, utskottet enhälligt framhållit att Sveriges Radio visserligen är ett fristående företag, men att detta företag har fått sig anförtrott en samhällelig uppgift och skall vara ett företag i hela samhällets tjänst. Eftersom bolaget har ensamrätten att sända program, är det naturligtvis särskilt viktigt att friheten och självständigheten alltid kombineras med strävanden till objektivitet och saklighet i det samlade programutbud som ålagts Sveriges Radio. Så snart radiooch TV-frågor debatteras, kommer man in på det avtal som jag här har nämnt. Friheten och självständigheten för Sveriges Radio åberopas, och alltsomoftast klandras både enskilda program och dem som svarar för programmen. Avtalet ger inte några anvisningar i detalj utan är en överenskommelse om allmänna riktlinjer för verksamheten. Vad utskottet i sitt betänkande har sagt har fru Mogård nyligen citerat, och det finns ingen anledning att på nytt citera det. Jag vill emellertid säga att saklighet, objektivitet och ansvar skall iakttas. När jag citerade ur avtalet framgick det, att i detsamma står att även mindre gruppers intressen av mera särpräglad natur i görlig mån skall tillgodoses. Det tycks vara en rätt utbredd uppfattning att dessa särpräglade grupper i dagens läge får ett mycket stort utrymme i etermedierna. I synnerhet reagerar många, när de små grupperna inte är grupper som slår vakt om demokratiska värden utan åsidosätter lag och förordning men ändå blir uppmärksammade. Många ifrågasätter om det är i enlighet med avtalets anda att ge program om sådana gruppers verksamhet. Under alla förhållanden gäller att de inte kan tillåtas att propagera för ett system, där yttrandefriheten eller andra grundläggande demokratiska värden inte har någon plats. Gör de det, skall de bemötas. Till utskottets betänkande har fogats ett antal reservationer, och i reservationen 1 a har moderata samlingspartiets representanter begärt en parlamentarisk utredning, som skall ha till uppgift att klarlägga hur en ökad frihet och konkurrens i etermedierna skall åstadkommas. Här har, som fru Mogård nyss sagt, utskottet hänvisat till pågående utredningar, som har att arbeta med för rundradioverksamheten väsentliga frågor. Det är reklamutredningen och 1969 års radioutredning som gör detta. Jag vill nog ändå, med anledning av vad fru Mogård hade att anföra om 1969 års radioutredning, säga att den har att utreda i vad mån olika programbehov skall tillgodoses både då det gäller ljudradion och då det gäller TV-programmen. Vid avvägningen av programbehoven mot ifrågavarande tekniska sändningsmöjligheter i ljudradio och TV är det av vikt att frågan om programinslagens form och tidsmässiga inplacering i sändningarna — såväl rikssom regionaloch lokalsändningar — ägnas uppmärksamhet. Detta är vad som anföres i direktiven. Att i en situation när vi har två utredningar som arbetar med frågor som är av stor betydelse för såväl ljudradion som TV komma och begära ytterligare en utredning innan de två här nämnda är färdiga med sitt arbete har utskottet inte funnit välbetänkt. Sveriges Radio söker för Övrigt att inom det nuvarande systemet åstadkomma konkurrens, och det gäller också att här vinna erfarenheter för att få en så bra programverksamhet som möjligt. Jag skall inte gå närmare in på frågan om ökad frihet och konkurrens i etermedierna, eftersom vi har de här nämnda utredningarna och utskottet har hänvisat till dem. Men det blir bättre tillfälle att diskutera de frågorna sedan utredningarna har avlämnat sina betänkanden — det kan ju komma förslag från dessa utredningar som vi kan få stor glädje av. Uppfattningen att man inte nu skall begära någon särskild utredning delas oc av folkpartiets representanter i utskottet, som ändå i denna fråga har en reservation om motiveringen, där det framhålles att det blir en viktig uppgift att bryta radiooch TV-monopolet under kommande år. Eftersom såväl utskottet som folkpartiet anser att vi bör avvakta pågående utredningar, tycker jag det är mindre lämpligt att nu gå in i en debatt om huruvida vi skall ha en parlamentarisk utredning eller inte. Reservationen 2, som är en reservation från folkpartiet, innebär att ett programråd bör inrättas vid Sveriges Radio. Herr Källstad har här talat för den reservationen. Liknande förslag har tidigare framförts i riksdagen och avslagits med bl.a. den motiveringen, att man inte kan säga hur ett sådant >rogramråd skall arbeta, vilket ansvar det skall ha och vi Ken ställning det skall inta i förhållandet till företagets styrelse. Man kan säga att det skall ha en rådgivande funktion och företräda olika intressen. Det skulle väl på det sättet kunna bli något av ett rådgivande stormöte. Utskottet har den meningen att man vinner mer genom en fri och öppen diskussion i programfrågorna mellan Sveriges Radios ledning och medarbetare å den ena sidan och allmänheten å den andra. Vi vet ju att allmänheten på olika sätt framför sina åsikter — det görs per telefon, per brev och i form av uttalanden från möten och kongresser. Det är då enligt min mening viktigt att företagets medarbetare har en god kontakt med olika grupper i samhället och att det finns en vilja att spegla vad som händer i hela samhället. Jag är inte övertygad om att ett forum i form av ett programråd, där olika synpunkter kan framföras om den framtida programverksamheten, kan ge mer än den stora allmänheten genom att den direkt eller genom sina organisationer framför synpunkter och förslag. Vi vet, att det finns olika intressen, så nog kan det bli debatt om man har ett programråd. Men jag ställer mig tveksam till att det skulle bli mer än en debatt. Det kan rent teoretiskt verka bra, men frågan är hur det kommer att fungera i verkligheten. Nu skall detta inte tolkas som om jag skulle anse att allmänhetens kritik och meningsyttringar skall lämnas därhän. Att utskottet inte är av den meningen framgår tydligt av betänkandet, och jag delar givetvis utskottets uppfattning. Underhållningsvåldet tas upp i reservationen 3. Reservanten vill att ett uttalande skall göras mot detta. Här bör än en gång framhållas vad som är sagt om programverksamheten i början av utskottets betänkande. Vi har talat om ansvar och saklighet, och vi har sagt att företaget har en särställning genom sin ensamrätt att sända program. Att det då gäller att välja med omsorg är alldeles självfallet. Men vi har inte någon möjlighet att ta ställning till enskilda program och detaljer med hänsyn till den radiolag och det avtal med Sveriges Radio som finns. Självfallet har utskottet därmed inte sagt att det är riktigt att sända program med våldsinslag. Tvärtom är detta något som kan verka nedbrytande. Därför anser jag personligen att man här verkligen bör iakttaga stor restriktivitet. Detta kan jag säga som enskild medborgare, men enligt gällande avtal anser jag inte att vi här kan göra uttalanden och i detalj gå in på olika enskilda program. Reservationen 4 behandlar barnprogrammen. Sveriges Radio har till radionämnden utarbetat en PM beträffande företagets uppfattning då det gäller dessa. Man har fått en rad anmärkningar mot olika barnprogram, och radionämnden har då bett att få veta Sveriges Radios uppfattning i dessa frågor. Sedan radionämnden tagit del av denna PM avger den ett yttrande, som sedan tillställes dem som berörs av frågan. Vi får då hoppas att Sveriges Radio verkligen beaktar de synpunkter som radionämnden uttalar i sina olika yttranden. I detta fall säger man i promemorian att också livsåskådningsfrågor har sin givna plats i barnprogrammen. Lämpligt utformade sådana program kan enligt Sveriges Radios mening bidra till förståelse och tolerans hos barnen inför mänskliga yttringar, som annars kan te sig främmande eller i extrema fall t.o.m. skrämmande eller löjliga. Sveriges Radio säger sig alltjämt känna en viss osäkerhet om vilka krav som bör ställas på barnprogrammen. Man anser emellertid att det skall vara en partbalans inom det enskilda programmets ram. Detta gäller de ordinarie barnprogrammen. Något hinder att utanför här nämnda ram ibland sända tydligt rubricerade program med religiös förkunnelse anpassad till barn föreligger däremot inte. Religiösa program för barn och ungdom har man rätt att sända, och det förekommer också, liksom familjeandakter. Sedan kan man givetvis ha olika meningar om i vilken utsträckning sådana program bör sändas. Här kan motioner givetvis vara ett uttryck för opinionen. Det är, som vi tidigare sagt, önskvärt att Sveriges Radio har kontakt med olika grupper och meningsyttringar. Reservationen 5 tar upp programpolitiken i Sveriges Radio. De synpunkter som framförs i den motion som ligger till grund för reservationen 5 kritiseras skarpt av majoriteten i utskottet. Den allmänna bild som lämnas i motionen har utskottet sagt sig inte kunna godta. Jag förstod på herr Berndtson att han tyckte att vi hade alltför knapphändigt behandlat hans motion. Låt mig bara nämna att i motionen framhålles: ”Radioledningen bör i fråga om programuppläggningen mindre än hittills lyssna till ministrar, verkställande direktörer, informationschefer och andra påtryckare. I stället borde den lyssna till andra grupper, bl.a. sina egna medarbetare som i många fall ändå uppvisat en hederlig och journalistisk yrkeskunnighet. Detta tycker vi är viktigt trots Nr 131 att vi kommunister ofta har anledning att beklaga oss över radiooch Tisdagen den TV-medarbetarnas brist på fö 5 december 1972 Enligt det avtal som är träffat har Sveriges Radio ensamrätten att ROK EDO bestämma programinnehållet. Det kan alltså inte påverkas av några påtryckare i form av ministrar, verkställande direktörer, informationschefer osv., utan det är Sveriges Radio som ensamt avgör. Det är med ledning av detta som vi har skrivit utskottsbetänkandet. tåelse för våra åsikter.” Reservationen 6 yrkar på att Sveriges Radio skall utträda ur Svenska arbetsgivareföreningen. Det är riktigt att vi inte har några långa utläggningar om detta, utan vi har helt kort svarat att Sveriges Radio är ett självständigt och fristående, icke statligt företag. Därför är det Sveriges Radio som avgör huruvida man skall vara kvar i arbetsgivareföreningen eller inte. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Det finns ingen anledning att polemisera mot herr Mattsson i Lane-Herrestad. Han anför ju själv motargumenten när han envetet hänvisar till reklamutredningen och 1969 års radioutredning och citerar ur de utredningarnas direktiv. Jag ber att få upprepa att ingen av dessa utredningar har den principiella, långsiktiga inriktning som vår motion föreslår. Herr Mattsson anser i andra hand att det inte är bråttom. Men, herr Mattsson, framtiden väntar inte på radioutredningen och reklamutredningen. Helt plötsligt är den där. Hur skall vi då ha det på etermediaområdet?
Herr talman! Herr Mattsson argumenterade här emot förslaget om ett programråd. Det tycker jag är märkligt. Jag har här i min hand ett aktstycke som heter Mittensamverkan 70, ett dokument som samman fattar folkpartiets och centerpartiets gemensamma ståndpunkter i frågor som är av centralt intresse. Där står på s. 11, under rubriken Utbildning åt alla, detta önskemål: Ett folkligt programråd inom Sveriges Radio. Det borde alltså ha varit ett gemensamt intresse för oss att få till stånd detta programråd, varför det är något förvånande att herr Mattsson i Lane-Herrestad och centerpartiet inte anslutit sig till denna reservation. Det är heller inte fråga om något slags förhandscensur, för att knyta an till vad herr Nilsson i Agnäs sade. Det skall inte alls vara något censurorgan. Man skulle kunna tänka sig att två vägar står öppna. Den ena är att ett programråd saknar beslutanderätt och endast för informella diskussioner i programfrågor. Den andra vägen är att ett stadgande kommer till stånd som föreskriver ramarna för programrådets inflytande över programpolitiken. Radionämnden får ju också allt större arbetsbörda, varför det ur den Nr 131 synpunkten också vore nödvändigt med ett programråd. Under t.ex. Tisdagen den första halvåret 1971 avgjordes 160 ärenden inom radionämnden, medan 5 december 1972 under det första halvåret 1972 antalet avgjorda ärenden var inte mindre. — — — än 305, alltså en mycket stor ökning. Rundradiofrågor Radiostyrelsen har sina administrativa ålägganden att sköta, varför sådana här frågor svårligen kan tas upp där. Inte heller torde de rådgivande kommittéer som utskottet nämner om i sitt betänkande vara till fyllest. De är tre stycken, nämligen en folkbildningskommitté, en skolkommitté och en lantbrukskommitté. Men de här tre kommittéerna täcker inte alls hela fältet och kan alltså inte heller vara något argument mot anordningen med ett programråd. Det finns alltså, herr talman, skäl att fortsättningsvis vidhålla kravet på ett sådant. Det skulle vara till förmån för programverksamheten.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att det gäller att undvika att förtroendet för Sveriges Radio sviktar hos stora grupper medborgare. Men är det ändå inte risk för att så sker om man företar olika ingripanden mot program, som återspeglar de stora gruppernas problem i arbetsliv och annorstädes, och att makthavarna övar för stort inflytande över programpolitiken? Herr Mattsson säger vidare att riksdagen inte har möjlighet att ta ställning till enskilda program och detaljer när det gäller underhållningsvåldet. Men vem har begärt det? Vi har begärt ett principiellt uttalande i frågan. Jag vill i sammanhanget erinra om att författaren Bosse Gustafson förra året i Aftonbladet publicerade en anmälan till radionämnden, där han tar upp två våldsprogram sända under samma kväll och där han pekar på de rasistiska tendenserna och på hur huvudfigurerna i serien förlöjligade den arabiska kulturen och hur våldet förhärligades. Men radionämnden hade ingen förståelse för denna anmälan utan sade att dessa program är till för att skapa spänning och underhållning och har de dramatiska effekter sådana program brukar ha. Det är det vi menar med underhållningsvåld — att våldet får ett självändamål. Det finns ytterligare exempel på sådana program. Herr Mattsson säger också att ingen får utöva påtryckningar enligt den lag som finns. Då får man väl tolka det som något av olaglighet det som uppenbarligen har skett enligt skriftväxlingen som publicerades i den bok som jag nyss har citerat ur. Jag tycker det är betänkligt att denna korrespondens har ställts till dennes författares förfogande. Är det de berörda storföretagen som har gjort det, visar det att boken ingår i deras kampanj för att påverka programverksamheten i viss riktning.
Herr talman! Fru Mogård säger att det är bråttom, och visst är det bråttom i fråga om att man skall ha goda program. I det avseendet har vi ju uttalat oss för att man skall följa den lag som gäller och det avtal som är träffat. Gör man det så räknar vi med att det också skall bli goda 91 5 december 1972 bestämda mening. -— Vad det är fråga om är hur vi skall ha det ordnat efter det att de pågående utredningarna har framlagt sina förslag. Jag menar att detta är något som vi då får ta ställning till. Jag har inte för avsikt att göra det medan utredningarna pågår. Herr Källstad hänvisar till en bok med titeln Mittensamverkan. Det är säkert en bra bok som tål att läsas och begrundas, men jag har inte svurit på allt det som står i den. Jag har givit uttryck för den uppfattning jag har, och jag är sannerligen inte fjärrstyrd. Vidare talar herr Berndtson i Linköping om att program har blivit anmälda till radionämnden på grund av våldsinslag. Ja, jag tvivlar inte alls program. Men jag vill säga till fru Mogård att vi inte har någon garanti för att programmen blir bättre, om de blir reklamfinansierade. Det är min på det — det är väl tvärtom rätt naturligt. Det är på det sättet man arbetar. När det sänds program som någon anser strider mot reglerna gör denne en anmälan till radionämnden, som då har att ta upp frågan till bedömning. Det är väl inte heller uteslutet att all den kritik som riktas mot program med våldsinslag kan leda till att vi i fortsättningen slipper sådana program.

Herr talman! Frihet är det bästa ting för den henne rätt kan bära — dessa ord passar särskilt väl in då det gäller en av hörnstenarna i en demokrati, nämligen yttrandefriheten. I vårt land bedyrar samtliga partier att de värnar om yttrandefriheten, men det är en frihet som kräver mognad och det är en svår form av demokrati. Det händer nämligen då och då att man är beredd att nagga den i kanten — vid de tillfällen nämligen, då den kan anses skada ens eget parti och dess verksamhet. I ett par av de motioner som kulturutskottet haft att ta ställning till skymtar denna rädsla. Det är kanske inte förvånande, att det är å ena sidan moderater som klagar på att Sveriges Radio är vänstervriden, å andra sidan kommunister som lika kategoriskt påstår, att den är högervriden. I vanliga fall brukar sanningen då ligga mitt emellan, men riktigt så enkelt är det väl inte i den här frågan. Liksom läroböckerna anses radiooch TV-programmen av de borgerliga partierna vara opolitiska, om de utstrålar gammaldags, gedigen borgerlighet. Om programmen kritiserar denna inställning, är de vänstervridna. Kommunisterna å sin sida reagerar givetvis för den del av programmen, som går i de gamla fotspåren, och beskyller dem för högervridning. Därmed skulle man kunna anse, att balansen vore ganska god i vårt radiooch TV-mono pol. Men så är det nog ändå inte. Det allvarliga är, att man i så hög grad tillåts föra fram även extrema åsikter åt höger eller vänster utan att någon vid det aktuella tillfället får möjlighet att bemöta dem. Detta ger inte en objektiv bild, och det skapar svårigheter för den som vill se vårt svenska samhälle som det är. Det är en svår balansgång för ett monopolföretag att vara objektivt, men det kravet måste ändå ställas. Speciellt viktigt är detta när det gäller barnprogrammen, och utskottets ingående diskussio ner i de frågor, som ingår i dagens betänkande, har till stor del gällt dessa program. Det är ett område, där experimenterandet varit stort, och det är inte fel. Man bör söka sig fram till bra former, och då skall man inte vara rädd för nya grepp. När det gäller en så speciell lyssnargrupp som barnen måste det emellertid ske med än större ansvarskänsla och pedagogisk insikt. Det är alltför många föräldrar från alltför många olika grupper i vårt samhälle som reagerat för att man skall kunna undgå att ta upp frågan till allvarlig diskussion. Om programmen för barnen är högereller vänstervridna har naturligtvis sin betydelse, men viktigt är också om de över huvud taget utgör en positiv eller negativ tillgång på skilda sätt. Den kompakta opinion som påpekar TV:s låga kulturella standard bör av radioledningen tas på allvar. En radiochef kan aldrig göra alla människor till lags, det är en utopi. Men när en så stor del av konsumenterna anser att programmen i stort ger för mycket utrymme åt underhållningsvåld och sexprogram utan värde, dvs. pornografi, på bekostnad av utrymme för mer substantiella program som har dels högre kulturellt värde, dels är berikande på andra sätt, måste det tas som bevis på, att det är en slagsida, som måste rättas till. Yttrandefriheten kan inte tas till intäkt för en sådan programpolitik. För att lösa detta problem vill man i en folkpartistisk motion bilda ett s.k. programråd. Det är knappast troligt att en sådan konstruktion skulle förbättra situationen, då det är ett oformligt sätt att arbeta på. Erfarenheterna från bl.a. BBC beträffande sådana rådgivande kommittéer gör inte heller att den formen kan anses vara en god lösning. I stället måste ansvaret ligga hårt på styrelsen, som också har en sådan sammansättning, att det inte borde vara några svårigheter att hålla intim kontakt med konsumenterna. För en nytillkommen riksdagsledamot och utskottssuppleant har tre frågor i den diskussion, som utskottet haft i detta stora komplex, känts speciellt angelägna. Det är dels vikten av att radioledningen allvarligt känner det ansvar, som åligger ett monopolföretag då det gäller att värna om yttrandefriheten: att agera utan sneglande åt obehöriga påtryckargrupper av t.ex. kommersiell natur, vidare att ge utbud, som håller hög standard med allt vad som ingår i detta begrepp samt dessutom eftersträva opartiskhet på ett sådant sätt, att vårt samhälle blir belyst på ett objektivt och mångfasetterat sätt. Det är ett stort ansvar, men det är inte större krav än att man har rätt att ställa dem. Herr talman! Jag har inget yrkande utan ansluter mig till vad som i betänkandet sagts av utskottsmajoriteten.

Herr talman! Intresset och engagemanget för den fråga vi nu behandlar har i riksdagen blivit allt större år efter år. Det vittnar om att det är något som har gått snett och som är otillfredsställande. Då Sveriges Radio-TV:s verksamhet berör så många människor och betyder så mycket för utvecklingen, är det angeläget att Sveriges riksdag diskuterar och uttalar sig i denna viktiga fråga. Jag vill först säga några ord helt allmänt och kommentera de motioner som jag är med på och som behandlas i detta betänkande. Min kritik riktar sig naturligtvis inte mot alla på Sveriges Radio. Många medarbetare gör goda insatser. Men det måste kännas deprimerande för den stora grupp av goda medarbetare, som svenska folket uppskattar för deras insatser, att det också finns en mindre grupp som med sina program skapar irritation och missnöje. Inom det militära finns det som bekant vissa grupper som på allt sätt försöker sabotera verksamheten. Finns det också samma problem på Sveriges Radio-TV? Jag menar dock att det inte nödvändigtvis måste finnas ett, två eller tre ruttna äpplen i den låda frukt man köper; det är inte nödvändigt att i TV-programmen ha destruktiva eller karaktärsupplösande inslag. Sådana både upprör och sårar licensbetalarna. Det har sagts att de anställda på Sveriges Radio inte kan sägas upp. Om så är, vad gör man då med dem som visar sig omöjliga från här angivna synpunkter? Och har man råd att ha kvar befattningshavare, som i längden inte klarar sina uppgifter? Varför skall i så fall de anställda på Sveriges Radio åtnjuta bättre anställningstrygghet än man har på andra områden? Det är en farlig lek med elden i Sveriges Radio att behandla radionämnden som man gör. Jag säger det därför att det torde höra till undantagen att den programmedarbetare som gjort ett övertramp verkligen har fått en anmärkning härför. Jag upprepar att det är en lek med elden att nonchalera radionämndens anmärkningar och att inte ta notis om kritiken och önskemålen från landets licensbetalare. Hur många det är som under de två senaste åren har skrivit, kritiserat program och önskat andra inslag i programutbudet kan jag inte uttala mig om, men det är oerhört många. Sedan vill jag något litet kommentera motionerna, till att börja med den motion som handlar om folkrörelsernas inflytande. Massmedia ligger långt framme i fråga om informationsoch nyhetsutbud. Snart sagt varje medborgare har möjlighet att ta del av dessa utbud via press, radio och TV. Enligt min mening är det därför nödvändigt att så långt som möjligt verka för en centraliserad informationsspridning och åsiktsspridning, vilken bör stå fri från kommersiella intressen och starka gruppers ensidiga inflytande. Folkrörelserna har såväl nu som före etermedias genombrott stor betydelse för informationsoch kunskapsförmedling. Efter den s.k. kanalklyvningen har tyvärr de fria organisationerna folkrörelserna alltmer ställts åt sidan i fråga om direkt inflytande och medverkan i etermedia. Nyhetsoch annan programkonkurrens har kommit att dominera TV på bekostnad av folkrörelsernas inflytande. Våra fria organisationer har ett rikt och brett register i sitt arbete för att främja bildningen och informationen bland medborgarna. Den övervägande delen av svenska folket är i en eller annan form engagerad i organisatoriskt arbete. Många av våra ideella, religiösa och idrottsligt verksamma organisationer samt bildningsförbunden kan redovisa höga medlemssiffror. procent av aktierna. Detta inflytande återspeglas tyvärr inte i ansvaret för programutbudet och programutformningen i TV. Sådana organisationer som svenska kyrkan, frikyrkosamfunden, ideella organisationer, idrotts — Nr 131 rörelsen och studieförbunden bör därför beredas ett mera rättvist Tisdagen den inflytande i programverksamheten. Att vi i dag har två kanaler får inte 5 december 1972 innebära att man konkurrerar om TV-publiken. Det blir i så fall om en del av TV-publiken som man konkurrerar; den andra delen blir Rundradiofrågor bortglömd. Två kanaler måste innebära att man ger en så god service som möjligt åt licensbetalarna, att man tillgodoser smak och intresseinriktning både när det gäller majoritetsoch minoritetsgrupper. En av orsakerna till det missnöje som i dag mer och mer gör sig gällande är att många känner sig missgynnade. Detta gäller särskilt de underhållande och kulturella inslagen. Där upplever många att de har mycket litet att hämta. De som bär ansvaret för programverksamheten måste visa större hänsyn än hittills. När jag har föreslagit att folkrörelserna skall få vara med mera att utforma programverksamheten, så är det ett mycket berättigat krav. Det skulle innebära att flera kände sig hemma med programmen. För hem och familj skulle det bli en positiv tillgång, inte som ofta nu ett irritationsmoment. Låt mig sedan också säga något om de religiösa programmen i TV. Därmed har jag inte glömt andra organisationer, t.ex. bildningsförbunden. Vilka möjligheter är inte här outnyttjade! Kyrkan och frikyrkorna representerar majoriteten av svenska folket. Det är därför ett berättigat krav att de får sin del av programutbudet. När det gäller dessa program kan Sveriges Radio antingen göra egna program eller välja ur den rika flora som i dag finns i den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten. Jag tänker också på gudstjänster i olika stilarter. Det är viktigt att vi även i TV-rutan får del av dessa. Men det är också viktigt att inte glömma bort de gudstjänster som samlar den stora publiken. En gudstjänst varje vecka är ett rimligt krav, inte minst med tanke på gamla, sjuka och handikappade, som inte kan besöka gudstjänstlokaler. Här kan man också nämna alla dem som vill vara anonyma och som av olika skäl inte besöker gudstjänstlokaler men som med tacksamhet skulle hälsa en TV-kyrka i sina hem. Sångprogrammen är också mycket uppskattade, och det finns många sångoch musikkrafter att använda sig av. Men vad vi intensivt väntar på är kristna barnoch ungdomsprogram. Det är här som det stora missnöjet finns. Varför sänder inte TV fler kristna barnoch ungdomsprogram? Vill man inte eller vågar man inte? Kyrka och frikyrka bedriver en mycket omfattande och uppskattad barnoch ungdomsverksamhet. Hur stor del av Sveriges barn och ungdom som deltar i sådan verksamhet känner jag inte exakt till, men det är en stor procent. Jag skulle vilja vädja till Sveriges Radio att tillmötesgå detta starka önskemål och sända positiva barnoch ungdomsprogram. Ja, jag vill påstå att om Sveriges Radio följer avtalet kan man inte underlåta att tillmötesgå en så allmänt utbredd önskan bland föräldrarna i vårt land. Och så en motion som gäller de döva. För fyra år sedan motionerade jag tillsammans med några andra ledamöter om att de döva och hörselskadade skulle slippa betala TV-licenser. Det utskott som behandlade motionen biträdde den, men hittills har ingenting hänt på det området. Man kan ju fråga inte minst 95 utbildningsministern — även om han inte finns här i kammaren just nu kanske vad jag nu säger kommer till hans kännedom — hur länge dessa döva och hörselskadade skall behöva vänta på att det beslut som fattades i riksdagen för fyra år sedan skall verkställas. Jag har inga yrkanden när det gäller motionen.

Herr talman! Sveriges Radio är i blåsväder. Men nu är det inte längre bara själva monopolsystemet som ifrågasätts. På sistone har diskussionen i själva verket mera kommit att gälla sakligheten och opartiskheten i nyhetsoch debattprogrammen och själva kvaliteten i programsättningen i dess helhet. Radiochefen konstaterar själv i Sveriges Radios årsberättelse, att programutbudet inte är tillräckligt varierat. Ingen torde bestrida detta. Den artificiella konkurrens som Sveriges Radio byggt upp inom det egna företaget kan inte motsvara ens elementära anspråk på variation. Konkurrensen mellan kanalerna tycks mera gälla de breda och glättade underhållningsprogrammen än de seriösa och kvalitativt medvetna inslagen. Utrymmet för udda röster och avvikande uppfattningar är inte alltför stort. Det tycks mig som om Sveriges Radio alltför ofta blivit exempel på det som någon sagt om Sverige: ”Här ryms bara en opinion i taget.” Vissa länder är särskilt i ropet, och då rinner producenterna i en aldrig sinande ström i väg åt just det hållet för att skapa program. Ett visst samhällsfenomen uppmärksammas, och genast skall det debatteras i varje Kvällsöppet-program. Vid det här laget tycks enighet råda om att monopolsystemet i sig inte garanterar kvalitet eller variation. Det krävs mycket målmedvetna insatser från Sveriges Radios styrelse och dess ledning för att dessa grundläggande målsättningar skall kunna uppnås. I går hade vi tillfälle att i en längre interpellationsdebatt diskutera radionämndens ställning. Det ökande antalet anmälningar till radionämnden behöver i och för sig inte tyda på att programmen är sämre. Det kan tolkas främst som en ökad medvetenhet om att radionämnden existerar som granskningsorgan. Men många av anmälningarna är nyttig läsning för både riksdagsmän och radiofolk. Där uppenbaras många av det svenska folkets vanligaste fördomar. Men där ställs också berättigade, om än inte alltid så välformulerade, anspråk på opartiskhet och saklighet i avtalets anda. Parallellt med detta måste Anebyaktionen och andra proteströrelser ses som allvarliga symtom på ett allt vidare missnöje med Sveriges Radios programsättning. Framför allt drar de uppmärksamheten till behovet av ett öppet och allsidigt samtal mellan radion och allmänheten. Vi har från folkpartiets sida under många år föreslagit ett programråd som ett forum att vidga och fördjupa debatten kring programfrågorna, och vi bygger därvid på förslaget från 1960 års radioutredning. I längden kan man inte förvägra svenska folket möjlighet till en ansvarig och faktainriktad dialog som tvingar Sveriges Radio att ge argument för sin programpolitik och lyssna till kritik och förslag. Ett programråd skulle kunna reducera många människors känsla av vanmakt inför det gigantiska radiohuset. Herrar Källstad och Mattsson i Lane-Herrestad har haft en animerad debatt om programrådet. Jag måste faktiskt ta herr Källstad litet grand i upptuktelse. Visserligen var herr Mattsson, om jag inte minns fel, med i den grupp som utarbetade kulturavsnittet i mittenprogrammet 1970, men, herr Källstad, alla kan vi ju ändra oss! Den politiska debatten går vidare. Herr Mattsson sade sig inte veta hur ett programråd skulle se ut eller fungera, och jag ber då att få rekommendera 1960 års radioutredning som ett intressant studieobjekt. Men jag skulle vilja offerera herr Källstad tre skäl till att herr Mattsson kan ha ändrat ståndpunkt. Han kan anse att Sveriges Radios program sedan 1970 kvalitativt har blivit så bra att alla klagomål är obefogade. Eller han kan anse att kontakterna mellan Sveriges Radio och allmänheten sedan 1970 har förbättrats så väsentligt att ett programråd är överflödigt av det skälet. Eller han kan anse att både programmen och kontakterna mellan Sveriges Radio och allmänheten sedan 1970 har blivit bättre. Jag har egentligen bara ett enda bekymmer, herr Källstad, och det är de många anmälningarna till radionämnden från centerns olika kvinnoorgan, och jag vet mig ingen annan råd än att jag får svara med att hänvisa till att herr Mattsson numera är nöjd på de här punkterna. I interpellationsdebatten i går passade jag på att brännmärka den ofördragsamhet som visas i den offentliga debatten, framför allt mot författare som sitter i radiostyrelsen och radionämnden. Apropå författargruppens påhopp på Lars Gyllensten: Hur skall Sveriges Radio kunna fungera som ett ”folkets företag”, om man hårdrar censuroch påtryckartermerna så att varje inlägg från dem som har utsetts att förvalta företaget anses som en obehörig inblandning i det som enligt författargruppen skulle vara journalisters och andra skapande andars egen lekstuga? Det är naturligtvis nödvändigt att vi får en ännu bredare diskussion om både programpolitiken i allmänhet och programserier och enskilda inslag. Lika viktigt som det är att vi får ett programråd som ett organiserat kontaktforum med folkrörelserna och de stora organisationerna, lika önskvärt är det att vi får en bredare allmän debatt om Sveriges Radio. Radiochefen själv efterlyste detta i en artikel i fjol i Sveriges Radios årsbok, där han skrev: ”Vad jag allvarligt skulle önska är en vidgning och fördjupning av den seriösa debatten kring programfrågorna.” Som jag antydde har i centrum för debatten under senare år i växande utsträckning stått frågan om hur Sveriges Radio tillämpar kravet på opartiskhet och saklighet. Det betyder naturligtvis mycket för bedömningen av detta, om rösterna i Sveriges Radio är många och utrymmet stort. En tidning skall förvisso inte vara opartisk i kontroversiella frågor men bör naturligtvis vara fair i nyhetsförmedling och saklig i faktaupplysningar. Ett radiomonopol måste ovillkorligen underkasta sig större krav och kan tvingas offra det goda — t.ex. roliga och argt ensidiga ställningstaganden — för det bästa, dvs. själva public service-idén. Men det blir onekligen litet större svängrum när man har många kanaler till sitt förfogande. Om det inte gäller belysning av speciella företeelser utan en mera allmän samhällsdebatt, borde det finnas utrymme för profileringar av enskilda program, eftersom dessa sedan kan balanseras med andra. Men det är en maktpåliggande uppgift att se till att totalintrycket blir balans. Få arbetsuppgifter är så betydelsefulla för den lilla gruppen radiooch TV-kritiker i landet som att skapa sig överblick över programinriktningen på en viss sektor. Sveriges Radio har ett bestämt och påtagligt ansvar för att föra en progressiv programpolitik. Men detta ansvar bryter sig också mot balanskravet. Om eterrösterna i ett samhälle är många, kan de sinsemellan debattera på samma sätt som tidningarna. Redaktionella inslag av samma typ som förekommer på tidningarnas ledarsidor skulle då vara naturliga. Finns det, som i det svenska samhället, bara en röst, är den öppna debatten om denna enda röst så mycket viktigare. Det är nu nödvändigt att diskussionen om balansoch ansvarsfrågorna för Sveriges Radio breddas och fördjupas. Inte minst önskvärt vore att Sveriges Radio ägnade fler program i både radio och TV åt denna diskussion, gärna med en större öppenhet mot kritik av de egna programmen än man normalt visar. Vad är det då vi letar efter? Sannolikt efter ett balanssystem, som inte kan fungera som en våg med millimeterrättvisa åt alla men som i varje fall kan medge en möjlighet till dialog och tankeutbyte, till den feed-backeffekt som är så viktig i all massmedieproduktion. Normalt får massmedierna detta gensvar genom andra massmedier. Pressens uppgift är därför oerhört viktig för kontrollen av etermedierna. Men tyvärr begränsar sig den svenska pressen i alltför stor utsträckning till att haussa upp vissa program eller vissa TV-personligheter i stället för att kritiskt belysa programurval och söka stimulera allmänheten till ökad medvetenhet om de problem som är förknippade med etermedierna. I det nya partiprogram som folkpartiets landsmöte häromveckan antog i Göteborg finns ett avsnitt också om radio och TV. I förhållande till 1962 års program har en icke oväsentlig modifiering gjorts. Folkpartiet ser det som angeläget att både slå vakt om Sveriges Radios självständighet och samtidigt lyssna till de berättigade önskemålen om en närmare kontakt med allmänheten och folkrörelserna. Några punkter ur programmet kan behöva understrykas: Kraven på programkvalitet, på saklighet och opartiskhet i programsättningen behöver aktualiseras på nytt. Ett programråd bör inrättas som ett forum för en allsidig och saklig dialog med Sveriges Radio, dess styrelse, direktion och producenter. Den av regeringen så sorgligt försummade massmedieforskningen behöver stimuleras. De alltmer vidgade möjligheterna för lokal radio och TV bör tas till vara mer effektivt än för närvarande. De stimulerande möjligheter till undervisning, nyhetsförmedling och underhållning som kassettoch kabel-TV öppnar måste utnyttjas. Folkpartiet förordar programkonkurrens i etern, i första hand genom att ett från Sveriges Radio fristående företag tillskapas för att svara för en av TV-kanalerna. Programkonkurrensen är nödvändig, men finansieringen av ett nytt TV-företag kan ske antingen genom licensmedel eller genom försäljning av reklamtid. Det nuvarande systemet monopol i etern har icke garanterat programkvalitet eller ett tillräckligt varierat program utbud. Nu är det dags för nya konkurrensformer. Två skilda företag gör Nr 131 också att det inte som nu finns bara en arbetsgivare på massmediesektorn Tisdagen den — ingen vågar nu stöta sig med Sveriges Radio. Möjligheterna för djärva 5 december 1972 och okonventionella programinslag borde därigenom komma att öka. Folkpartiets nya program gör emellertid en betydelsefull reservation på denna punkt. Frågan om man skall välja reklam som finansieringsmetod måste bli beroende av det läge pressen befinner sig i. Om systemet medför grava risker för pressen, måste en annan finansieringsmetod väljas. Det nu gällande avtalet mellan staten och Sveriges Radio löper ut den 1 juli 1977. Men det skall sägas upp redan våren 1976, om en revision anses påkallad. För min del bedömer jag det som ofrånkomligt att relativt snart påbörja en översyn av det system vi har, i syfte att i varje fall på vissa punkter justera det nu gällande avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Utgångspunkten bör därvid i första hand vara att skapa ökad frihet både för djärva och avvikande inslag i samhällsdebatten och för en fördjupad kvalitet i den allmänna programsättningen. Samtidigt måste en möjlighet till insyn i Sveriges Radio för allmänheten skapas, antingen genom det programråd folkpartiet förordat eller genom någon form av regelbundet återkommande offentliga hearings med företrädare för Sveriges Radio eller genom utvidgade och delvis offentliga styrelsesammanträden, där en programdiskussion kan föras i offentlighetens ljus. Det kan inte anses orimligt att svenska folket vill ha ett ord med i laget när det gäller utformningen av programverksamheten i de medier som tränger in i varje svenskt hem och som svenska folket betalar.
Herr talman! Det förefaller som om herr Wikström menar att om man fick ett programråd var det bara att säga simsalabim och allt var bra. Så enkelt är det nog inte, därför att vi har en radiolag och vi har ett radioavtal. Men när herr Wikström nu uppmanar mig att läsa 1960 års I radioutredning, som föreslog programråd, vill jag säga att den utred I ningen skissade ett förslag vars huvuduppgift var så som den skisserades, I att programrådet skulle diskutera riktlinjerna för programverksamheten med inriktning på allmänna snarare än på speciella problem. Jag tycker att herr Wikström förvränger vad som är sagt både i utskottsbetänkandet och i mitt anförande. Utskottet är ju enigt om att framföra synpunkter då det gäller programverksamheten. Fru Mogård kallade det för en förmaning till Sveriges Radio. Det är väl onödigt att här läsa upp det som står i utskottsbetänkandet — det är redan gjort. Men jag kan ju ändå rekommendera herr Wikström att läsa vad som står på s. 5 i betänkandet. Det ger en klar och tydlig anvisning om att vi från utskottets sida understrukit att man måste beakta vad som krävs av dem som arbetar inom radio och TV — de skall arbeta i känslan av ansvar och de skall i övrigt iakttaga objektivitet och saklighet i det samlade programutbudet. Det är de ålagda att göra. Och att utskottet framhållit detta och understrukit det är en klar anvisning, såvitt jag kan förstå. Nu är det dags för nya konkurrensformer, säger herr Wikström. Ja, det är ju tidigare diskuterat hur man skall ha det framdeles när det gäller 99 ”Djärva programinslag” önskar också herr Wikström. Ja, andra anser att många av programinslagen redan är för djärva! konkurrensen inom etermedia. Men jag har här ändå sagt att frågan är om det blir bättre program i anledning av att man har betalt dem — alltså om
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad avvisade de förslag till ståndpunkter som jag anvisade honom nyss. Vi tycks alltså vara överens om att det finns en del att göra både när det gäller kvalitetsförbättringar i programsättningen och när det gäller kontakterna mellan Sveriges Radio och allmänheten. Då skulle den enda skillnaden mellan herr Mattsson och mig vara att jag har ett förslag till att förbättra dessa kontakter, medan herr Mattsson inte har det. Programrådets främsta funktion skulle vara att vi där fick en dialog i vilken två parter deltar. Att allmänheten får ringa till Sveriges Radio och framföra sina klagomål, det är en sak, men Sveriges Radio skall ju ha möjlighet att inför offentligheten argumentera för sin programsättning. Även om riksdagen uttalar sig mycket bestämt, kan inte Sveriges Radio gå i svaromål i denna kammare. ViTror faktiskt på dialogens möjligheter i detta sammanhang, och jag tycker att den ståndpunkt vi skrev in i mittenprogrammet 1970 ändå inte var så dum.
Herr talman! Som herr Wikström själv har framställt saken gäller det ju här ett rådgivande programråd. Det kan inte bli fråga om censur, och inte heller kan det bli fråga om att rådet bestämt säger ifrån att nu gör ni så, eller nu gör ni inte så. Det är en dialog man för. Det blir ett stormöte, där man diskuterar fram och tillbaka och där talesmän för en mängd olika intressen får tillfälle att framföra sina synpunkter. Men ansvaret ligger ju ändå där det ligger enligt det avtal vi har för närvarande, och om man tar hänsyn till vad som står där och arbetar i en stark känsla av ansvar, så kan man enligt min bedömning få fram bättre program än vi har nu i många fall.

Herr talman! När man hör herr Adolfsson finner man att vänsteråsikter och tuktoch sedlighetssårande handling tydligen är likartade ting för honom. Jag noterar detta därför att det är betydligt reaktionärare än vad författaren till den bok jag har åberopat i dag har kunnat åstadkomma. Herr Adolfsson säger vidare att det enligt radio-TV i Vietnamdramat finns bara en bov, USA. Ja, herr Adolfsson, så var det också i våra grannländer Norge och Danmark för 30 år sedan. Även då var det angriparmakten som ådrog sig avsky.

Herr talman! Till de paradoxer som vi lever med i en i övrigt relativt upplyst tid hör det förhållandet att det svenska folket i stort sett saknar möjlighet att utöva inflytande på det utan varje jämförelse viktigaste kulturutbudet, nämligen radio-TV-programmen. De är viktigast därför att de når de flesta människorna, därför att de kvantitativt betyder mest och därför att de drabbar oss mest närgånget, nämligen i våra egna hem. Och denna maktlöshet upplever det svenska folket i en tid då alla i de flesta sammanhang kräver mera av insyn och medinflytande Detta är i sanning paradoxalt. Det är likaså något av en paradox att så litet görs för att ta reda på effekterna i fråga om bl.a. opinionsbildningen, då vi känner utbudets omfattning. Med benägenheten att sätta etiketter och klassificera har man börjat tala om vår värld som ett informationssamhälle. Med detta menar man att vi dagligen översköljs av intryck och informationer från massmedier av olika slag — press, radio, TV, film etc. — och att allt detta i hög grad styr och påverkar den dagliga tillvaron. I massmediesamhället intar — ännu så länge — radio och TV en särställning. De har en genomslagskraft som tidningar och film saknar. De finns hemma hos oss i vardagsrummet och tränger sig på med nyheter, med underhållning. Att detta betytt mycket för att vidga våra vyer, öka vår kunskap om främmande länder och få oss att inse vårt beroende av skeenden som ligger långt borta skall öppet erkännas. Men det ger också radio och TV en dominerande ställning när det gäller opinionsbildning och formande av attityder. Samtidigt som man tecknar den här bilden tvingas man emellertid konstatera att vår kunskap om de långsiktiga effekterna på människorna och på hela livsmiljön av en daglig exponering för ett massmedieskval är högst bristfällig. Ibland talar man om t.ex. den s.k. Sukarnoeffekten. När den numera störtade och avlidne indonesiske diktatorn Sukarno en gång träffade några amerikanska filmproducenter, skällde han ut dem och sade: ”Ni har skapat större problem för mitt land och mitt folk än någon ism, än någon av landets fiender. Ni har infört förväntningarnas revolution i mitt land.” I slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet kom filmbussarna till den indonesiska landsbygden. Folk kunde konstatera att lycka å la Hollywood var att ha hus, bil och swimmingpool. Förväntningarna steg snabbt och dramatiskt, mycket snabbare än det var möjligt att höja standarden. Detta är bara ett exempel på de oförutsedda effekterna av ett vidgat massmedieutbud. Det understryker hur angeläget det är med en ökad satsning på massmedieforskning. Jag beklagar att riksdagen år efter år avvisat folkpartiets framstötar i den riktningen. Det är mot denna bakgrund som man skall se den aktuella radiooch TV-situationen i vårt land. Det som framför allt intresserar allmänheten är programverksamheten. Grundvalen för utformningen av denna bestämmelserna i Sveriges Radios avtal med staten — är emellertid så allmänt hållna att de ger föga vägledning. Det heter t.ex. att programmen skall ”i skälig omfattning” tillgodose olika intressen, att de skall ge ”god förströelse och underhållning”, att mindre och särpräglade gruppers intressen ”i görlig mån” skall tillgodoses. Sveriges Radio och dess producenter har således en mycket betydande frihet vad gäller programverksamheten. Allmänhetens inflytande inskränker sig till att i efterhand via Sveriges Radios publikundersökningar framföra sina synpunkter. Detta är — menar jag — ett otillfredsställande förhållande. Detta är det paradoxala i en tid då man på alla sätt söker stärka det folkliga inflytandet. Ett aktivt samspel mellan dem som producerar programmen och dem som tar emot programmen är nödvändigt och önskvärt. Vad som saknas i dag är ett organ som kan fungera som forum för såväl enskilda som sammanslutningar av olika slag, ett forum där synpunkter och önskemål om den framtida programverksamheten kan framföras. Sveriges Radio bör med andra ord få en bredare och djupare förankring i befolkningen. Denna paradox belyses effektfullt i kulturrådets betänkande ”En ny kulturpolitik”. Där behandlas på fyra sidor av närmare 600 frågan om radio och TV. Detta vittnar så gott som något om den inställning som man har. Men det sägs samtidigt att det mest betydelsefulla som har hänt inom kulturområdet under det senaste decenniet har varit televisionens genombrott. Man belägger detta påstående med siffror beträffande Nr 131 sändningstid och täckningsgraden för TV. Jag hade tänkt att på den stora Tisdagen den skärmen här i salen visa ett diagram som utvisar hur mycket TV-utbudet 5 december 1972 dominerar i fråga om kulturkonsumtion bland befolkningen. Denna — — — — apparat är emellertid ur funktion, och jag kan inte visa diagrammet utan Rundradiofrågor hänvisar till själva betänkandet på s. 191. Där ges en god bild av hur dominerande TV har blivit. Kulturrådet säger visserligen att radio och TV hör till det kulturpolitiska området, och det låter ju bra, men det sägs sedan omedelbart därefter att möjligheterna att med direkta kulturpolitiska medel påverka Sveriges Radio är begränsade. Detta framstår också som paradoxalt mot bakgrunden av den övergripande målsättning som finns i utredningen, nämligen att ägna målsättningsfrågorna för kulturpolitiken särskilt stor uppmärksamhet. Då det gäller att finna ett lämpligt forum för allmänhetens synpunkter är det naturligt att söka detta i det av 1960 års radioutredning föreslagna programrådet. Dess uppgift skulle vara att förmedla olika meningsriktningars synpunkter och önskemål i fråga om programmens sammansättning och utformning. I rådet skulle olika områden inom samhällslivet bli företrädda: arbetsmarknad, folkrörelser, musik, teater och film, religion, press osv. Frågan om ett programråd har tagits upp i en motion av Gunnar Hyltander och mig. Thorvald Källstad har redovisat folkpartirepresentanternas ställningstagande i utskottet och presenterat den lösning av frågan om ett rättmätigt folkligt inflytande som vi rekommenderar. Jan-Erik Wikström har i sitt inlägg gett kompletterande uppgifter, och tanken på ett programråd har ju dessutom diskuterats ganska ingående här i dag. Jag skall därför nöja mig med ett par kommentarer till utskottets skrivning beträffande vår motion. Det sägs där att det finns risker för att ett programråd skulle ”verka hindrande och försvårande på verksamhetens fria utövande”. Javisst, tanken är att de synpunkter som kommer fram i ett programråd skall vara vägledande. I den meningen skall de självfallet leda till en inskränkning i friheten för de personer som nu har en privilegierad ställning att självständigt och ibland förvisso också självsvåldigt bestämma vad svenska folket skall få se och höra i radio och TV. Men detta är väl också tanken bakom de rådgivande kommittéer som utskottet här hänvisar till och som man menar skulle fylla en liknande funktion. Jag kan inte finna att utskottet här har anfört några skäl som talar emot en anordning av det slag som vi här har föreslagit. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 2.

| Herr talman! I motionen 1081 har jag föreslagit att liksom det i I radion dagligen sänds ett program av religiös karaktär ett sådant borde | ingå också i TV-programmen. Jag har pekat på att man där kunde | framföra musik av religiös karaktär, läsning ur Bibeln och andaktslittera I tur från olika tider och skilda traditioner, religiös lyrik osv. Genom att arbeta med TV som medium skulle man också kunna återge i bild religiös I konst, skulpturer, målningar, kyrkointeriörer osv. Det skulle berika också det kulturella utbytet, ifall man nu inte skulle känna sig särskilt engagerad av att det gäller det religiösa intresset.

Med anledning av att här så ofta har nämnts uppgiften att tillgodose det svenska folkets intressen i skälig grad kan man fråga sig: Hur sker det med det religiösa intresset, som dock är så spritt i det svenska folket? Varför flyttar man en helgmålsringning godtyckligt, när man därmed bryter mot den svenska allmänhetens upplevelser av helgens ingång på lördagskvällen? Varför inrymmer man i en adventskalender sådana inslag som i förra årets, när julaftonens avsnitt upplevdes som en ren hädelse? Enligt uppgift visar försäljningssiffrorna för årets adventskalender att svenska folket inte längre är lika intresserat av att köpa den till sina barn. ”Frihet är det bästa ting” — svenska folket tillägger tyvärr ofta skeptiskt med rätta när det gäller Sveriges Radio — ”för den henne rätt kan bära”. Yttrandefrihet, meningsfrihet och trosfrihet är oförytterliga värden, men man förbiser attfrihetsbegreppet inte innebär rätten att ljuga och beljuga. Man har inte rätt att i strid mot kända historiska fakta pådyvla levande och döda egenskaper och laster som saknar varje täckning i fakta. Här kan inte ens åberopas författarfrihet, vilket ofta sker. Man är dock bunden av historiens lagar, om man namnger en människa ur verkligheten. Sedan må författaren dikta och skapa personligheter fritt. Att ljuga är inte bara att säga osanningar om människor utan också att inte säga sanningar, att undertrycka fakta och att ge en ensidig framställning. Man rör sig här med ett falskt frihetsbegrepp. Det är vad vi ofta gör. Sann frihet är alltid förenad med ansvarskänsla och med ett ofrånkomligt sanningskrav. I debatten nämns ofta radionämnden. Det måste vara svårt att sitta i den, när den i realiteten fungerar som en nullitet ut emot det svenska folkets upplevelser av Sveriges Radio.

Det verkar ibland som om det vore fråga om gossar och flickor som inte har lämnat trotsåldern. Men samtidigt har Sveriges Radio blivit en sannskyldig prinsessa på ärten. Där anar man försåt vid varje framförande av en det minsta kritisk synpunkt, och man underrättas om att det är att förgripa sig på Sveriges Radios suveräna självständighet och ensamrätt. Frihet är som sagt ovärderlig. Vi slåss alla för att bevara den. Men det skall vara — och det är lika viktigt — en frihet under ansvar, i respekt för sanning och individens integritet. I annat fall sviktar grunden för avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Då är utan tvivel tiden inne för en förutsättningslös undersökning om villkoren för Sveriges Radios verksamhet. Herr talman! Jag vill självfallet tillägga att jag delar de åsikter som framförs i det särskilda yttrandet av herrar Källstad och Enlund.

Herr talman! I sin bok Etermediernas värld skriver radioutredningens sekreterare Ingemar Lindblad, att det i den svenska debatten om radio och TV under 1960-talet huvudsakligen är fem grupper som varit särskilt aktiva i sin kritik av Sveriges Radio/TV:s verksamhet. För det första har det varit politiker, huvudsakligen från folkpartiet, som från liberal utgångspunkt angripit Sveriges Radios etermonopol och i stället för detta pläderat för nya radioföretag, helt fristående från Sveriges Radio. För det andra har kritiken kommit från personer inom den privata företagsamheten som arbetat för reklam i radio och TV. Den tredje gruppen har, säger Ingemar Lindblad, varit de religiöst och kulturellt konservativa riktningar — det är hans beskrivning — som verkat för att inslag av våld, sex och svordomar skulle försvinna ur programmen. Den fjärde gruppen består av representanter för folkbildningsorganisationer och av kulturarbetare, som anser att Sveriges Radio har kapitulerat inför förflackningen och givit upp sitt kulturansvar till förmån för något som man karakteriserar som ett billigt skval. Den femte gruppen slutligen består av representanter för den nya vänstern — yngre, ofta storstadsoch akademikerbundna grupper till vänster om socialdemokratin — som från sin marxistiska samhällssyn ser radiooch TV-programmen som ett utslag av samhällets klasstruktur. Enligt denna grupp tjänar radiooch TV-programmen indoktrineringen i ett samhälle som helt är präglat av borgerlig hegemoni. Neutrala program är otänkbara för denna grupp, och så fort man själv får tillfälle är man beredd att utnyttja medierna för indoktrinering i sina egna syften. Men att det också är många människor utanför de grupper som Ingemar Lindblad presenterar som är kritiska mot det sätt på vilket många av radiooch TV-programmen utformas är ställt utom allt tvivel. Man behöver bara gå till tidningarnas insändarspalter för att konstatera det. Man kan också räkna de brev vi som riksdagsmän får, som yttrycker en ibland mild, ibland stark förvåning över att vi engagerar oss så litet i de radio-TV-frågor, som engagerar allmänheten i mycket hög grad. Andra mått på kritiken mot och oron för Sveriges Radios programverksamhet kan man få genom att räkna antalet anmälningar till radionämnden — det var 413 år 1971 — eller bara genom att konstatera att vi i dag behandlar över 20 motioner som berör radiooch TV-verksamheten. T. o. m. utskottets talesman, herr Mattsson, sade att det tydligen finns ett missnöje med Sveriges Radio/TV. Jag hoppas att den förvåning som kom till uttryck i detta yttrandet inte var en exakt beskrivning av vad han kände. Ändå föreställer jag mig att det finns många, både inom och utom riksdagen, som drar sig för att offentligt kritisera Sveriges Radio. Det är lätt, särskilt om man försöker hävda kristna värderingar, att bli klassificerad som reaktionär, religiöst och kulturellt konservativ eller otillräckligt samhällstillvänd. Och naturligtvis finns det en och annan som kritiserar programverksamheten från den utgångspunkten — man slår vakt om och vill värna de traditionella miljöer och värderingar som man själv känner för. Det kan ju knappast vara något fel i det. I motionen 341, som några folkpartister väckt och som gäller kristna barnprogram, har vi försökt belysa denna fråga från delvis andra utgångspunkter än de vanliga. Det gäller inte i första hand våld och svordomar i programmen, och det gäller inte heller om programmen skall få vara politiskt eller moraliskt tendentiösa, utan det gäller rätten för alla dem som omfattar kristna värderingar här i landet att också någon gång få se dessa värderingar uttryckta i barnoch ungdomsprogram.

Den partsbalans som man eftersträvar bör i stället tillgodoses inom det enskilda programmets ram; detta då till skillnad från övriga program där opartiskhet och saklighet i första hand gäller Sveriges Radios sätt att samordna de enskilda programmen och avväga det totala programutbudet. Om det nu vore så att radiochefens uttalande om balans inom det enskilda barnprogrammet också vore normerande för barnprogramsverksamheten, skulle t.ex. den här motionen ha varit helt överflödig, men vi vet bara alltför väl att så är inte fallet. Herr Mattsson i Lane-Herrestad uttryckte det så här: ”Man har väl, kan man hoppas, att beakta de anmärkningar som görs av radionämnden.” Det var verkligen inte mycket att lita till för alla dem som nu oroas av tendentiösa barnprogram. Herr Mattsson talade vidare om att man skulle kunna sända speciella kristna program för barn — varudeklarerade redan från början naturligtvis. Men inför tanken tvekade han snabbt och sade att det skulle uppstå problem med hur många programmen skulle vara och hur ofta programmen skulle sändas. Vi kan alltså konstatera att det egentligen inte verkar som om opartiskhet och balans inom det enskilda programmet är det idealtillstånd, som man ständigt bör sträva mot och närma sig. Tvärtom har ju många program, även för mycket små barn, fått en inriktning och utformning som är direkt tendentiös, framför allt i olika samhällsfrågor. Även om vi inte skall gå in på enskilda program kan vi ändå som ett exempel nämna förra årets julkalender, där programledaren t.ex. gång på gång upprepade att själv ”firade han minsann inte jul”. Däremot fanns det ingen som fick upprepa motsatsen varje dag. Trots att den klart dominerande majoriteten i det här landet sätter julfirandet i samband med Jesu födelse, lyckas man på något helt outgrundligt sätt göra den ena julkalendern efter den andra utan att låtsas om julens religiösa innebörd. I år har man kallat programmet ”Barnen i Höjden”, vilket tydligen skall ge en association till ”Ära vare Gud i höjden”. Men det är allt av kristendom som hittills kunnat konstateras. Det må vara hänt att det finns en ma syn på julen än vi som är kristna, och de skall naturligtvis få göra sina program. Men varför skall den stora majoritet som i det här fallet vill ha barnprogram med kristen inriktning fråntas denna rätt? Jag skulle gärna vilja höra utskottets talesman inför kammaren förklara varför det är tillåtet att i svenska barnprogram missionera politiskt eller ateistiskt men sa människor som har en annan inte kristet. Här är det alltså inte fråga om något försök från dem som talar för de kristna värderingarna och traditionerna att sätta sig på eller vilja monopolisera barnprogramverksamheten i övrigt. Det gäller bara att i avtalets anda se till så att den mycket stora opinion inom svenska folket som föredrar de kristna värderingarna också får möjlighet att se dessa värderingar komma till uttryck i Sveriges Radios barnprogram. Vi motionärer kan alltså inte ansluta oss till den tolkning av begreppet opartiskhet som Sveriges Radio gör och enligt vilken det förefaller som om alla program för barn, oavsett vilka värderingar och åsikter som förs fram, är opartiska så länge de inte är kristet färgade. Att presentera moral, att påverka till vissa uppfattningar och beteenden, är alltså enligt Sveriges Radio helt accepterat bara när det inte är kristen moral eller kristna uppfattningar som framförs. Att låta barnpubliken komma i kontakt med kristna arbetsformer, med sång och musik med kristen anknytning, med kristna uppfattningar om samhället och samlivet mellan människor borde inte vara mer förkunnande än att låta barnen komma i kontakt med motsvarande företeelser av annat icke kristet slag. Vi kan alltså från liberala utgångspunkter inte acceptera den diskriminering av alla dem som företräder kristna värderingar, som blir följden av utskottets uttalande när man utan eget ställningstagande och endast med hänvisning till radiochefens PM avslår vår motion. När vi har en programverksamhet som till stor del medvetet strävar efter att påverka publiken, är det orimligt att uppställa särskilda restriktioner som förhindrar sändning av barnprogram som är präglade av kristen moral och kristna värderingar. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4 av herr Källstad m.fl. som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 23.
Herr talman! Jag får tydligen åter hänvisa till utskottsbetänkandet, vari vi ju har givit uttryck för vår uppfattning om programverksamheten. Jag hänvisar till s. 5, vilket jag tidigare har gjort i något sammanhang i dagens debatt, där vi talar om den strävan som måste finnas hos Sveriges Radio till objektivitet och saklighet i det samlade programutbudet. Vi har även förklarat att förutsättningen för att man skall kunna lyckas med detta är att man har en känsla av ansvar och i arbetet följer det som sagts i det träffade avtalet. Det har framhållits att t.o.m. herr Mattsson i Lane-Herrestad har talat om att det råder missnöje. Visst har vi sagt så, och det är detta utskottsbetänkandet grundar sig på, nämligen att det i många fall råder missnöje med sättet att framställa program. När det gäller de kristna programmen vill jag erinra om att jag förra året tillsammans med herr Gustafsson i Byske väckte en motion, som behandlades i kulturutskottet. Men när vi gått igenom de förutsättningar som fanns, fick vi klart för oss att detta är någonting som avgörs av Sveriges Radio. Sveriges Radio avgör vilka program som skall sändas. Sedan kan vi ha samma uppfattning om att det är önskvärt att de kristna programmen blir flera och ge uttryck för detta såsom enskilda ledamöter. Herr Stålhammar frågade varför man inte kunde få sända kristna barnprogram. Det får man göra. Jag har hänvisat till radiochefens yttrande, där han säger: ”Också livsåskådningsfrågor har sin givna plats i barnprogrammen.” Han har också sagt att ”något hinder att utanför denna ram ibland sända tydligt rubricerade program med religiös förkunnelse anpassad för barn föreligger däremot inte”.

Från mina utgångspunkter ser jag gärna att kristna program sänds, både TV-gudstjänster och andakter, och att även kristna åsikter och värderingar får utrymme i barnprogrammen.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad har en optimism, som är alldeles fantastisk. Han hänvisar hela tiden till radiochefen och gör därmed gällande att allting är bra; några speciella åtgärder behövs inte. Jag hade ändå föreställt mig att en person, som har en så positiv syn på kristna värderingar som herr Mattsson säger sig ha, också hade velat i handling visa på någonting som kunnat leda till en förbättring. Vi vet att radiochefens promemoria kom i mitten av december förra året. Sedan dess har det producerats en mängd olika barnprogram, men såvitt jag vet inte ett enda under 1972 med kristen inriktning. Hur skall vi kunna få en förändring till stånd? Ett sätt är naturligtvis att riksdagen med bifall till motionen anhåller om en översyn av Sveriges Radios hittillsvarande tillämpning av begreppet opartiskhet i barnprogrammen, så att vi därmed kan få den balans man i radiochefens PM säger sig eftersträva. Vi kan inte år efter år bara tala om att opartiskhet och saklighet är riktmärket, utan åtgärder måste vidtas så att dessa teorier också slår igenom i praktiken. Jag tycker inte att herr Mattsson skall blanda in de allmänna kristna programmen. Det var inte dem jag talade om. Jag talade inte heller om att det skulle vara många och flera kristna barnprogram. Jag talade bara om möjligheten att göra också kristna barnprogram, t.ex. en julkalender som även innehåller en kristen samhällssyn.
Herr talman! Jag vill bara si att den rätten finns, herr Stålhammar; rätten finns att göra kristna barnprogram på det sättet, att de dels rubriceras som sådana, dels att i programmen införs också kristna värderingar.

Herr talman! Man har inte mycken nytta av att den rätten finns, om den inte används i praktiken. Det förundrar mig att inte herr Mattsson i Lane-Herrestad har konstaterat det men det kan ju hända att han inte ser på barnprogrammen. Jag rekommenderar honom att göra det någon gång. Då kan han själv klart konstatera att det inte förekommer några kristna barnprogram. Det har ingen betydelse om den rätt herr Mattsson talar om finns, ifall man inte också samtidigt uttrycker en viljeinriktning, där man klart säger att rätten att göra kristna barnprogram måste också slå igenom i praktiken.

Herr talman! Jag tänker inte här kritisera Sveriges Radios programutbud — det gör jag hellre i andra sammanhang — men jag vill i alla fall för säkerhets skull inledningsvi äga att inte heller jag tillhör dem som är nöjda med radions programverksamhet. Jag är t.ex. kritisk mot kvaliteten i en stor del av underhållningsprogrammen, jag ogillar vidare det s.k. underhållningsvåldet, och åtskilliga — och därmed alltför många — av de samhällsdiskuterande och samhällskritiserande programmen är helt enkelt intellektuellt undermåliga. Därmed är dock inte sagt att dessa program strider mot radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Man kan driva verksamheten vid Sveriges Radio med tämligen skiftande kvalitetsambitioner inom ramen för vad som stipuleras i radiolag och avtal. Jag skall som sagt inte fördjupa mig i sådan kritik, utan jag skall i stället dröja vid tre delfrågor, nämligen radionämndens verksamhet och önskemålen om ett programråd samt frågan om Sveriges Radios ensamrätt att bedriva radioutsändningar. Radionämnden och dess verksamhet har som bekant länge varit ett kärt ämne för debatt och diskussion. Kritiken har, såsom fru Johansson påpekade för ett par timmar sedan, i stort sett kommit från två håll. Den kommer i huvudsak från moderaterna och moderata tidningar samt från den s.k. yttersta vänstern. Från skilda utgångspunkter har man kommit till samma slutsatser. främst sysslar med att granska program eller programinslag som anmälts till nämnden. Detta skulle innebära, som fru Mogård sade nyss, att man försummat en väsentlig del av sina uppgifter. I 2 § i instruktionen för radionämnden sägs det att nämnden skall ”granska radioprogram som förekommit i rundradioutsändning”. Försummelsen skulle tydligen, enligt fru Mogård m.fl., vara den, att nämnden inte mera kontinuerligt följt och granskat programverksamheten vid sidan om de anmälningar och anmärkningar mot enskilda program som kommer nämnden till del. Just samma kritik riktas från den yttersta vänsterkanten: Nämnden skall inte bara syssla med anmälningar utan ägna större tid åt att granska programutbudet i dess helhet, allt enligt instruktionen. Instruktion, radiolag och avtalet mellan Sveriges Radio och staten är faktiskt inte helt entydiga på den här punkten, men det finns väl ingen anledning att fördjupa sig i den saken nu. Odiskutabelt är att radionämnden kan genomföra mera omfattande granskningar av programverksamheten på eget initiativ. Men fråga är väl i dag, om det finns skäl att genomföra en mer generell granskning av det samlade programutbudet vid sidan om handläggningen av inkomna anmärkningar. Radionämndens verksamhet har utvidgats en hel del sedan nämnden trädde ifunktion den 1 juli 1967; det har atskilliga talare omvittnat. År 1968, det första hela året som radionämnden existerade, fattades beslut i bara 124 ärenden, vilka alla rörde inkomna anmärkningar. Antalet anmälningar har sedan stigit snabbt. Hittills i år fram till i går kl. 16.30 hade 561 anmälningar registrerats på nämndens kansli. Enbart under oktober månad flöt 106 anmälningar in. Före detta års utgång torde det sammanlagda antalet ha nått upp till eller kanske t.o.m. överskridit 650. Åtskilliga av dessa anmälningar rör ett och samma program. I oktober hade radionämnden 33 anmärkningar mot samma program, och i november inkom 16 anmärkningar mot ett program. Trots detta måste man i dag hävda att anmälningarna till sitt innehåll är så olikartade att de täcker ett mycket brett register av Sveriges Radios programutbud, de rena nyhetsprogrammen, de kommenterande nyhetsprogrammen, underhållningsprogrammen, samhällsprogrammen osv. Spridningen är i själva verket så stor att radionämnden enbart genom att granska anmälningarna får en tämligen god bild av programutbudet i dess helhet. Det kan nämnas att radionämnden år 1971 och fram till sommaren 1972 efter anmälan granskade 14 program i en ungdomsserie. I bara ett fall fann man skäl till s.k. fällande beslut. Bland annat på grund av detta har nämnden avstått från en mera systematisk granskning av flera program för ungdomen. Det kan också nämnas att vi till radionämnden då och då får anmälningar från kritiska medborgare, som kräver en omfattande och noggrann granskning av Sveriges Radios programutbud i dess helhet med utnyttjande av expertis, men radionämnden har efter övervägande avvisat dessa propåer. Nu krävs, som jag nyss sade, från såväl högersom vänsterhåll att radionämnden mera kontinuerligt skall bevaka och granska programutbudet i dess helhet. Jag har varit ledamot av radionämnden alltsedan denna tillkom i sin nya ordning 1967. Med utgångspunkt från mina erfarenheter törs jag påstå att det helt enkelt är omöjligt för ett granskningsorgan att följa och bevaka det totala programutbudet i Sveriges tre ljudkanaler och två televisionskanaler, om inte detta granskningsorgan fick ett hundratal högt kvalificerade och nervstarka personer i sin tjänst. Hittills har radionämnden, som sagts, med några få undantag nöjt sig med att behandla anmärkningar och anmälningar mot enskilda program. Jag tror att det är en huvudregel som inte är så alldeles tokig. Radionämnden består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter plus sekreterare och kansli. Radiolyssnarna och TV-tittarna består av hundratusentals och stundom miljontals personer. Ingen samhällelig institution kan ersätta deras granskningsverksamhet, och ingen sådan institution kan heller få en mera representativ sammansättning. Man kan möjligen invända att antalet anmälningar som kommer in i år — sannolikt 650 — är litet i förhållande till antalet lyssnare och tittare och i förhållande till den kritik som riktas mot Sveriges Radio, men ur statistisk synpunkt är det trots allt en hygglig siffra. Under åren 1970-1971 hade radionämnden på grund av bristande kansliresurser vissa tilltagande svårigheter att klara sin uppgift. Detta hängde naturligtvis samman med att man 1967 inte kunde förutse nämndens arbetsvolym. Från och med den 1 januari i år har nämndens arbetsmöjligheter förbättrats betydligt, främst genom att man fått en heltidsanställd sekreterare. Med all sannolikhet kommer väl anmälningarna till radionämnden att fortsättningsvis öka. Det är väl inte för djärvt att gissa att det nästa år kommer att bli mer än 1 000. Detta kommer att innebära för det första att radionämnden genom behandling av ärendena får en alltmera vidgad uppfattning om programutbudet i dess helhet, och för det andra att nämnden får behov av att ytterligare förstärka sina kansliresurser. För min del bedömer jag det som sannolikt att radionämnden nästa år kommer att göra framställningar om ytterligare förstärkning av sin organisation. Detta om radionämnden. Nu några ord om programrådet. I reservationen 2 yrkar utskottets folkpartirepresentanter bifall till motionen 131 av herrar Richardson och Hyltander. Man menar, att allmänheten har alltför begränsade möjligheter att påverka radioprogrammens sammansättning och utformning. Det behövs, menar man, en mera öppen diskussion i programfrågorna än hittills, och i denna diskussion skall Sveriges Radio inte bara vara mottagande part utan också ha att argumentera för sin programpolitik eller försvara den. Det finns naturligtvis en hel del goda argument som talar för en sådan ordning, men den här frågan har ju, som utskottsmajoriteten framhåller, diskuterats åtskilligt. Utskottet refererar till riksdagsbehandlingen 1966, då man avvisade förslaget om ett programråd främst med hänvisning till att radions styrelse borde ha ansvaret för programverksamheten och att det skulle vara svårt att markera en kompetensgräns, som det heter i skrivningen, mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan ett sådant programråd. De här tungt vägande invändningarna kvarstår faktiskt fortfarande i dag. Man behöver inte vara nöjd med programutbudet därför att man ifrågasätter att ett programråd skulle kunna åstadkomma en bättre ordning och lösa alla möjliga tänkbara problem. Det kan nämnas att av de nordiska radioföretagen är det bara Finlands Radio som har en programrådsinstitution. För övrigt har man tre stycken, ett för den finskspråkiga ljudradion, ett för den finskspråkiga televisionen och ett för den svenskspråkiga programverksamheten inom såväl ljudradion som TV. Även om organisationen av Yleis Radio och Sveriges Radio i andra hänseenden inte är helt jämförliga, måste man ändå konstatera att programrådsinstitutionen inte givit något lyckligt resultat där på andra sidan Bottenhavet. När det gäller diskussionen om programrådet och olika intressens möjligheter att påverka programverksamheten skall vi väl inte glömma bort att det förs en kontinuerlig offentlig diskussion kring Sveriges Radios verksamhet i pressen och för övrigt också, som alla lagt märke till, i den här kammaren. Att Sveriges Radio noggrant bevakar den diskussionen kan vi också vara säkra på. Däremot undrar jag, liksom herr Wikström för någon timme sedan, varför inte Sveriges Radio i sin programverksamhet med jämna mellanrum tar initiativ till en egen debatt där kritiska företrädare för folkrörelser och olika meningsriktningar får komma till tals och föra fram sina synpunkter och där de programansvariga får gå i svaromål — i den mån de kan. I utskottsbetänkandet påpekas, nästan i en bisats, att företaget — Sveriges Radio — har möjligheter att knyta rådgivande kommittéer till sig. Det har hittills skett i bara tre fall. Det finns en folkbildningskommitté, en skolkommitté och en lantbrukskommitté. Jag undrar om inte den här möjligheten, att knyta rådgivande kommittéer till radion, skulle kunna utnyttjas även inom andra sektorer av programverksamheten. Slutligen några ord om radiomonopolet. Moderata samlingspartiet har i en motion hemställt om en parlamentarisk utredning med uppgift att klarlägga hur en ökad frihet och konkurrens skall kunna åstadkommas i etermedia. I motionen föreslås inrättande av fristående produktionsbolag i första hand inom TV-området. I bakgrunden skymtar åter tanken på åtminstone en delfinansiering via reklamsändningar, även om man i år uttrycker sig försiktigare än tidigare år. Utskottsmajoriteten avvisar motionen under hänvisning till pågående utredningar. Det finns enligt min mening skäl som talar för en uppluckring av det nuvarande radiomonopolet. Ett tungt vägande skäl är enligt min mening att Sveriges Radio i dag är så stort, att de programansvariga har svårt att överblicka verksamheten. På litet längre sikt måste den här omständigheten tas upp till allvarlig diskussion. Det förhåller sig möjligen så, att kommer man till rätta med Sveriges Radios elefantiasis, då kanske man på sina håll inte känner samma behov som nu av ett programråd i en eller annan form. Just i dag tror jag dock att det är föga ändamålsenligt att diskutera den här frågan. Utbildningsministern bekräftade i går att 1969 års radioutredning, den mångomtalade RUT 69, kommer att lägga fram sitt betänkande i vår.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
Nr 131 Herr talman! Herr Sundman säger att från skilda utgångspunkter har Tisdagen den yttersta vänstern och moderaterna kommit till samma ståndpunkt. Detta 5 december 1972 är en felaktig slutsats. Det är till att börja med fel att framställa frågan om programpolitiken såsom något som bara angår ytterligheter. Det är heller inte formellt riktigt att vi har kommit till samma ståndpunkter. Framför allt visar ju debatten i dag att det icke är så. Jag vet inte var herr Sundman hittade att vi från vänsterpartiet kommunisterna begärt att radionämnden skulle granska alla program. Vad vi har begärt är ett uttalande av riksdagen om programpolitiken och särskilt om underhållningsvåldet, som även herr Sundman har påtalat. Men det framgår inte av hans anförande om han avser att ta konsekvenserna och stödja vår reservation.
Herr talman! Man har ofta anledning att vara förvånad över herr Sundmans uttalanden när han uttalar sig som ledamot av radionämnden. Jag blev förvånad i dag också när han sade att det kan ifrågasättas om det finns skäl att göra en mera systematisk granskning än att behandla anmälda program. Det innebär alltså att instruktionen enligt herr Sundman inte bör följas. Jag undrar bara hur man, om man nu inte gör en sådan systematisk granskning, skall kunna bedöma om Sveriges Radio utövar sin ensamrätt på rundradioområdet opartiskt och sakligt och efter avtalets riktlinjer. Menar herr Sundman verkligen att han som ledamot av radionämnden kan bedöma om det är fallet? Anser herr Sundman att han kan garantera att den totala programverksamheten visar balans? Standardsvaret från radionämnden är ju att man inte bör se ett enskilt program isolerat. När kan vi i så fall vänta ett utslag från radionämnden, där det enskilda isolerade programmet sätts in i det totala sammanhanget? Vi är verkligen många som väntar på det. Beträffande moderaternas motion om monopolet så tror jag att vi skall be herr Sundman att inte ge sig in på tolkningar av vad som inte står där. Det brukar inte bli så lyckat. Samtidigt konstaterar jag att vi har fått det sensationella centerpartiuttalandet, att man nu är beredd att ompröva monopolet. Då förstår jag uppriktigt sagt inte varför herr Sundman inte kan ansluta sig till vårt krav på en långsiktig principiell utredning. Jag förstår över huvud taget inte hur man kan vara så rädd för att utreda hur vi skall ha det i framtiden.
Herr talman! Det var mycket på en gång. Det gläder mig att jag kan överraska fru Mogård. Jag kan naturligtvis inte på något vis, vare sig som enskild person eller som ledamot av radionämnden, garantera att programutbudet i sin helhet präglas av balans. Det är fråga om så där 20 000 timmar i ljudradion och vid pass 4 000 timmar i televisionen, om jag minns rätt. Året räcker inte till för att granska alla de programmen. Vad jag menar är helt enkelt att för närvarande föreligger det så många anmälningar till radionämnden, och anmälningar som är spridda över en så vid sektor, att behandlingen enbart av de anmälningarna ger nämnden en ganska god föreställning om hela programutbudet. Fru Mogård undrar varför jag nu inte vill gå med på en långsiktig utredning av Sveriges Radios organisation. Jag anser att det nu inte är lämpligt med någon utredning med hänsyn till att den mångomtalade RUT 69 inom kort skall lägga fram det betänkande, som säkerligen kommer att initiera en mycket intensiv debatt just i dessa frågor. Herr Berndtson i Linköping missuppfattade mig. Jag sade att moderaterna när det gällde radionämndens verksamhet och arbetsuppgifter hade kommit fram till ungefär samma synpunkt som den yttersta vänstern. Det var kanske en semantisk finess. Yttersta vänstern ligger litet till vänster om vpk — det kanske förenklar herr Berndtsons värdering av vad jag sade.
Herr talman! Herr Sundman sade att han naturligtvis inte kan garantera att programverksamheten uppvisar balans. Nej, det var just det det gällde. Det är faktiskt i detta sammanhang totalt ointressant hur många sändningstimmar som förekommer i radio och TV. Vad det handlar om är att radionämnden har en instruktion, som skall följas. Anser man sig inte kunna följa denna instruktion, får man göra en ändring av den. Vill man följa instruktionen och skulle det härför krävas en institution eller ett ämbetsverk, får man också begära detta. Men det går sannerligen inte bara att sitta på sin stjärt och säga att det inte är möjligt att följa instruktionen.

Herr talman! När man har lyssnat till denna debatt några timmar anmäler sig en fråga: Hur skulle den radiooch TV-politik se ut som en borgerlig trepartiregering skulle bedriva? Mittenprogrammet har uppenbarligen förvandlats till vissna löv, och inte lär det bli så särdeles lätt att jämka ihop moderata samlingspartiets, folkpartiets och centerpartiets synpunkter på behovet av nya kontrollorgan och utredningar. Riksdagens två största partier, socialdemokraterna och centern, tycks däremot i allt väsentligt vara överens i de stora frågorna om riktlinjerna för radiooch TV-verksamheten. Centern har i denna fråga avstått från att bedriva konfrontationspolitik, och det skall tacksamt noteras. Låt mig sedan knyta an till en fråga som ställdes av fru Mogård. Hon citerade en del av vad ett enhälligt utskott hade uttalat om riktlinjerna för Sveriges Radios verksamhet, och hon frågade om det verkligen är en tillfredsställande situation att utskottet skall behöva göra sådana uttalanden. Nej, naturligtvis inte. Situationen är inte tillfredsställande, och utskottet gör dessa uttalanden i förhoppning om att situationen skall förbättras. Det finns utan tvivel tecken på en tilltagande förbittring hos stora folkgrupper över den brist på omdöme som en del medarbetare i Sveriges Radio-TV har visat. Tag bland mycket annat exemplen på den försåtliga och förljugna snedvridning av verkligheten som bedrivs av vissa marxistiskt-leninistiskt inspirerade producenter! Det finns mycket att klaga på, och utskottet har verkligen inte varit omedvetet om detta. Det vore nog över huvud taget klokt av massmedias representanter att lyssna till vad som sägs av riksdagen och riksdagens enskilda ledamöter. Jag vill inte påstå att alla de som har deltagit i denna debatt är fullt representativa för en bred folkopinion. Ofta blir det så att de som företräder extrema synpunkter är mest högljudda. Men jag har hittills inte mött någon riksdagsman som är så särdeles nöjd med Sveriges Radios nuvarande programutbud. Situationen är alltså inte tillfredsställande. Men om radioledningen fullt ut tillämpar riksdagens egna beslut i de avgörande frågorna, bör läget kunna bli väsentligt bättre.

Det uttalades vidare ”att det självklart måste krävas av företagsledningen att den med kraft skall kunna ingripa om den finner att programverksamheten i något hänseende bedrives på ett sätt som inte är förenligt med de angivna riktlinjerna”. Detta sades redan år 1966. Kulturutskottet tillägger i år att det ”är nödvändigt att både förståelsen för dessa förutsättningar och känslan av ansvar för att man i arbetet följer dem är allmän inom företaget och ständigt hålls levande där”. Vi tror alltså på att man kan komma fram på denna väg, med en företagsledning med tillräcklig auktoritet och med tillräcklig vilja och beslutsamhet att i alla delar tillämpa radiolagens och radioavtalets bestämmelser, med villighet att fullt ut bära sitt ansvar gentemot statsmakterna och gentemot riksdagen, som ytterst är Sveriges Radios uppdragsgivare. Fru Mogård däremot, och även vissa folkpartistiska talare, föreställer sig att de aktuella problemen bara låter sig lösas genom att man skapar ett par inbördes fristående radiooch TV-företag med olika ägarintressen. Detta är en egendomlig tanke. Låt mig först säga — och här kanske jag också gör Britt Mogård häpen — att den nuvarande monopolformen naturligtvis inte är någonting som skall förutsättas bestå för evig tid. Fru Mogård har med all rätt hänvisat till de mycket intressanta tankar som Harry Schein har utvecklat i fråga om massmedias framtid. Ingen av oss är väl i dag mogen att ta ställning till dessa tankar. Men lägg märke till att de har kommit fram som resultat av ett utredningsuppdrag, som den nuvarande utbildningsministern har gett Harry Schein. Detta faktum tyder väl ändå på att åtminstone den nuvarande regeringen är klart medveten om att det i ett längre perspektiv kan inträffa radikala förändringar på massmediaområdet och att det är nödvändigt att i tid rusta sig inför dessa förändringar, så att utvecklingen inte går på sned och man blir ett hjälplöst offer för de fria marknadskrafterna. Men detta är det långsiktiga perspektivet. Betyder det att man i dag skulle lösa några väsentliga problem genom att etablera en konkurrens mellan två fristående företag? Vilka erfarenheter talar egentligen för det? Ja, vi har ju det här förhållandet inom pressen. Vi har i Stockholm två stora kvällstidningar, helt fristående gentemot varandra, i hård konkurrens med varandra. Fru Mogård vill väl ändå inte påstå, att detta konkurrensförhållande i någon väsentlig utsträckning skulle ha bidragit till en förhöjd kvalitet och till god smak hos dessa produkter, som en så stor publik kastar sig över! Jag tänker inte göra något allmänt angrepp mot kvällspressen — de stackarna skall också leva, och för att göra det i dag måste man vädja till en ofta ganska låg publiksmak. Detsamma skulle uppenbarligen vara fallet med andra konkurrerande företag på massmediaområdet. I det här fallet har jag möjligen en något mer pessimistisk syn på mänskligheten än fru Mogård. Jag är inte övertygad om att den breda publiksmaken är en garanti för hög kvalitet eller ens för tillräckligt hög kvalitet. Var och en som arbetat i en dagstidning vet att det säkraste sättet att åtminstone tillfälligt öka försäljningen är att på löpsedeln kunna presentera en nyhet som kombinerar sex och våld. Det är den trista sanningen om människorna! Om man vill trygga kvaliteten i radio och TV behöver man — det förefaller mig uppenbart — en konstruktion av i stort sett det nuvarande radioavtalets typ, där statsmakterna lägger fast vissa allmänna riktlinjer för verksamheten och på olika sätt ser till att den inte sjunker under en viss kvalitetsnivå. Konkurrensen — den lovprisade fria konkurrensen — kan däremot icke skapa sådana garantier för kvaliteten i programutbudet. När jag talar om kvalitet kommer jag nästan som kontrast att tänka på herr Nilsson i Agnäs. Jag är förvånad över herr Nilsson i Agnäs! Det ären så hygglig och resonlig karl när man träffar honom i mindre sammanhang, men här i riksdagens talarstol kan han säga de mest häpnadsväckande saker. Han utnyttjar denna plats till att utförligt citera en notorisk skandalskrift av en herre vid namn Roland Huntford — en man som har fantiserat ihop alla möjliga s.k. intervjuer med olika personer i detta samhälle och sedan snott ihop dem till en fullständigt otrolig vrångbild av dagens Sverige. Och herr Nilsson begär att jag vet inte vem skall ägna sig åt att dementera Mr Huntfords fantasier. En och annan har gjort det. En framstående medarbetare i Svenska Dagbladet har reagerat mycket häftigt mot vad Mr Huntford tillskrivit honom, och jag tror att alla som ids läsa den där boken och ta del av de åsikter som tillskrivs dem skulle reagera på ungefär samma sätt. Jag kan inte heller uppfatta herr Nilsson i Agnäs som någon riktigt trovärdig representant för frihetskrav, när han klagar över att man över huvud taget skall riskera att i radio och TV möta program som man skarpt ogillar. Men det är väl ändå en fullständigt nödvändig konsekvens av demokratisk mångsidighet på detta område! Skall man släppa fram olika åsikter — och det skall man väl — och skall man släppa fram olika konstnärliga produkter — det skall man väl — är det oundvikligt att vissa grupper, när de slår på TV-apparaten får uppleva något som de tycker mycket illa om. Ett sådant tillstånd får vi nog finna oss i att leva i om vi vill ha en radiooch TV-verksamhet som verkligen skall kunna spegla de olika tendenser, tycken och opinioner som finns i det svenska samhället. Jag förstår mig inte riktigt på herr Berndtson i Linköping. Jag förstår inte vad han egentligen har att klaga över. De synpunkter och föreställningar som han företräder får i radions och TV:s program ett utrymme som är långt större än vad hans partis förankring hos svenska folket rimligen kan motivera. Men jag medger gärna att herr Berndtson har vissa synpunkter av intresse. Han protesterar mot underhållningsvåldet och det gör vi alla. Det finns ingen här som tycker om underhållningsvåld i och för sig. Svårigheten för utskottet har helt enkelt varit, som herr Mattsson i Lane-Herrestad så riktigt utvecklat, att vi inte som utskott kan ge oss in på ett specialtyckande av detta slag utan att tangera den ordning som råder i förhållandet mellan radion och statsmakterna. Om vi skulle börja göra det, kan man undra varför vi bara skulle protestera mot underhållningsvåldet. Då finns det väl också anledning att rikta invändningar mot den politiska våldsromantik som gör sig tämligen bred i en del av TV:s programverksamhet. Men låt mig här också komma med en liten varning för hyckleri. Jag säger att vi alla tycker illa om underhållningsvåldet. Men under den beteckningen kan naturligtvis också sägas ingå en del ting, som vi vet att det skulle vara helt uteslutet att rensa ut ur programverksamheten. Varje Vilda Västernfilm är en sorts underhållningsvåld, och man skulle uppriktigt sagt skapa en förtroendeklyfta mellan riksdagen och svenska folket om man stod upp här och drev kravet på begränsning av våldsflödet så långt att det hädanefter skulle vara förbjudet att visa någon som helst Vilda Västernfilm i TV. Jag är helt överens med herr Berndtson i Linköping om att vi bör se upp med det väldiga flödet av amerikanska s.k. kulturprodukter, som i så hög grad påverkar vår miljö. Men jag är inte riktigt övertygad om att man löser det problemet exempelvis genom att i stället ta importen österifrån. Vi får en del intressanta TV-program från öststaterna. Som herr Berndtson vet präglas de överraskande ofta av starkt konventionella och konservativa värderingar. Men när jag ibland tittar på barnprogram — för det händer att jag gör det — har jag fäst mig vid att i barnprogram från öststaterna kan man emellanåt finna alldeles förvånande och skrämmande sadistiska inslag, som påtagligen är lika skadliga som en del av det amerikanska underhållningsvåldet. Jag vet inte vad det beror på — om man i dessa stater är mindre känslig för våld än vi är i vårt land eller vad det kan vara. Låt mig till slut säga någonting om programrådet, som folkpartiets talesmän så envist kommer tillbaka till. Tanken bakom det är ju väsentligen att utöver radioledningens ansvar, radiostyrelsens ansvar och radionämndens ansvar skall tillkomma ytterligare ett kontrolloch övervakningsorgan. Att det är fråga om kontroll och övervakning har klart framgått av folkpartistiska inlägg i debatten. Jag är förvånad över denna envishet, när jag tänker tillbaka på vad liberalerna har stått för i svensk politik. Där har ju ändå funnits en lång tradition av envis vakthållning kring pressens frihet och därmed kring andra massmedias frihet, en ovilja mot inblandning utifrån, mot försök till styrning. Den liberala pressen har länge utgjort en del av ryggraden i folkpartiet, och det skulle vara intressant att höra gamla liberala redaktörers synpunkter på detta problem. Även om vi får två TV-företag måste väl ändå folkpartiet alltjämt vilja ha det här programrådet för att övervaka deras verksamhet, särskilt om kvaliteten i deras utbud inte skulle bli vad man tänker sig. Men hur går det ihop egentligen med de traditioner som man företräder i andra sammanhang? Det har väl alltid varit så både med liberala och med socialdemokratiska chefredaktörer att de inte har funnit sig i att någon styrelse eller något organ utanför försöker lägga sig i deras dagliga verksamhet och tala om för dem hur de skall redigera sin tidning. Denna vilja till självständighet har ju alltid varit utomordentligt stark hos våra dagstidningar, tämligen oberoende av partitillhörighet. Detta leder mig till slutsatsen att det inte längre är folkpartiet som här håller fast vid en liberal tradition. På yttrandefrihetens område är det socialdemokratin som bevarar den gamla liberala traditionen i vårt land.